Fru talman! Det är förstås extra intressant att föra den här debatten när man har så prominenta gäster på läktaren. Låt mig ställa en fråga till Magda Ayoub. Magda Ayoub och jag har vid tidigare tillfällen diskuterat liknande saker. Nu ser jag i den reservation som är gemensam mellan Kristdemokraterna, Moderaterna och faktiskt också Folkpartiet en formulering som jag skulle vilja att Magda Ayoub kunde utveckla lite för mig. Formuleringen lyder: För att komma till rätta med problemet för många invandrade personer att komma in på arbetsmarknaden måste floran av arbetsmarknadsåtgärder stramas åt kraftigt och en rad krångliga företagsstöd tas bort. Magda Ayoub talade lite om detta med arbetsmarknadsåtgärder, men jag skulle vilja be henne utveckla det något. Jag skulle gärna vilja att hon ger exempel på krångliga företagsstöd som Kristdemokraterna vill ta bort.
Fru talman! Vad jag menade i mitt anförande var just de krångliga vägarna till arbetsmarknaden. Det gäller ju att komma in på arbetsmarknaden på ett vettigt sätt. Jag såg själv hur det fungerade när jag gick och lärde mig svenska. Man kanske har gått en lång utbildning men har inte kunnat nå svenska för invandrare, som kallas för sfi. Om man kommit in på utbildningen kan man inte skriva in sig hos arbetsförmedlingen som arbetssökande. En del arbetsförmedlare har tagit till sig detta och har kunnat samarbeta med skolorna och kommunerna, men väldigt många av dem har inte gjort det. Jag ser en stor fara i dag med att så många som går på utbildningar men som inte har tänkt att fortsätta utbilda sig inte kan komma in på arbetsmarknaden. Det är sådana tankar jag har.
Fru talman! Då är det möjligen formuleringen som lurar mig och säkerligen också andra något. När man säger att floran av arbetsmarknadsåtgärder ska stramas åt kraftigt, låter det ju som om det ska finnas mycket färre och sämre möjligheter till arbetsmarknadsåtgärder. Det kan man ju mycket väl tycka, och det är alldeles välkommet att det är så för dem som faktiskt har rätten till arbete garanterad. Men för andra är det, åtminstone enligt min uppfattning, viktigt att det finns en fungerande arbetsmarknadspolitik. Jag skulle nog vilja fråga Magda Ayoub om hon delar den uppfattningen. Jag skulle också vilja få svar på den andra delen av min fråga som gäller detta med de krångliga företagsstöden som ska tas bort. Där fick jag inget svar, men jag väntar på Magda Ayoubs andra replik i den här frågan för att höra vilka de krångliga företagsstöd som inte längre ska finnas enligt kristdemokraterna egentligen är.
Fru talman! Det krångliga, Kalle Larsson, när man ska söka något stöd eller någon hjälp från en myndighet är alla dessa blanketter som man ska fylla i. Det är inte många som kan det och som känner till detta. Väldigt många vill starta eget. Det är väldigt krångligt för många småföretagare som kanske kommer hit och inte behärskar det svenska systemet till fullo. Det är de som drabbas av det här, och det är de tankarna vi har; att man kan ta bort sådana här krångliga system och vägar.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 3, men jag står naturligtvis också bakom övriga reservationer där Centerpartiet förekommer. Fru talman! Sverige har under kort tid förvandlats från ett relativt homogent land till ett land med en mångfald av olika kulturer, religioner och etnicitet. Det mångkulturella samhället existerar, men det har inte vunnit legitimitet och genomslag. Det finns många barriärer kvar att bryta innan alla människor har samma möjligheter till arbete, företagande och egen försörjning. Den traditionella invandrarpolitiken har i flera avseenden försvårat för invandrare att försörja sig själva och bli en del i samhället. Rådande system kan ibland ha karaktären av s.k. strukturell diskriminering. Traditioner och vissa arbetssätt kan innebära att somliga personer missgynnas på ett systematiskt sätt. Politiken har mer inriktat sig på invandrare som grupp och inte som enskilda individer med olika bakgrund och förutsättningar. Likaså har reglerna på arbetsmarknaden och attityder inom arbetslivet samt en stelbent arbetsmarknadspolitik gjort att utrikes födda inte kommer in på arbetsmarknaden på samma sätt som inrikes födda. Så får det självfallet inte vara. Alla måste ges möjligheter att verka i samhället på lika villkor. En ökande påtvingad segregation är oacceptabel och måste brytas. Diskriminering grundad på demokratiskt, ekonomiskt och socialt utanförskap måste också brytas med lagstiftningsåtgärder och attitydförändringar inom t.ex. arbetslivet. Centerpartiet vill, vilket framgår av reservation 18, se en samlad och heltäckande diskrimineringslagstiftning som också tar fasta på livet utanför arbetslivet. Alltför många upplever utanförskap och vanmakt. Det beror bl.a. på att det för många är långt till makt och inflytande, på diskriminering, på maktlöshet gentemot myndigheter och byråkrater och på att pengarna inte räcker till. Många står utanför den generella tryggheten och är hänvisade till behovsprövade bidrag. Vanmakten visar sig genom lågt valdeltagande. Bara 35 % av utländska medborgare som har rätt att delta i kommunalvalet utnyttjade sin rösträtt. Vi ser vanmakten genom oro på gator och torg. Det nazistiska och rasistiska våldet har trappats upp. Vi ser vanmakten i form av ökad sjukfrånvaro och sämre hälsa. Fru talman! Integrationspolitiken måste bygga på möjligheter till ett större eget ansvarstagande över privatlivet och över gemensamma angelägenheter. Förmynderi och översitteri från majoritetssamhället måste brytas. Målen för integrationspolitiken om bl.a. lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund är bra och viktiga. Centerpartiet ställer sig också bakom förslaget i betänkandet att målen kompletteras med att alla även har samma skyldigheter. Centerpartiet vill medverka till att gå från vanmakt och utanförskap till delaktighet och trygghet. Vi måste se samhället som en stor gemenskap där alla behövs. Det kräver frihet för individen men också en stark lokal självstyrelse och starka lokalsamhällen med fungerande sociala nätverk. Vi vill förnya välfärden och skapa trygghet för alla, god vård och omsorg och säkerhet på gator och torg. Vi vill stå upp för demokratin och inte ta den för givet. Alla människor i alla åldrar har behov av att bli sedda, hörda och bekräftade. Det får inte vara så att enskilda människor upplever att enda vägen att bli bekräftad är att engagera sig i högerextrema rörelser. Vi måste lyssna bättre och erbjuda alternativ. Under juluppehållet i min hemstad, Falun, vid en sprakande brasa mitt på Stora torget, kom det fram ett gäng mycket trevliga ungdomar med invandrarbakgrund. De var bekymrade över att de inte hade något att göra. Fritidsgården hade kommunen stängt. Ingen skola fanns ju att gå till. De var nyfikna på att prata med en riksdagsman. Vi pratade om det mesta, om hur det är att vara invandrare, om hur man blir bemött, om hur skolgången är. Efter det samtalet bekräftades den stora ödmjukhet som jag tycker att man ska känna. Det är inte alltid så lätt. Föreningslivet måste öppna sig mer. Kultur och idrott är viktiga brobyggare i det mångkulturella samhället. Jag vet att många kommuner gör fina insatser och tänker särskilt på invandrarungdomens speciella situation. Men det går att göra mycket mer. Inflyttade svenskar har som jag tidigare har varit inne på mindre inflytande i samhället än personer som är födda i Sverige. Politiska partier har ett särskilt ansvar. Jag ska inte på något sätt slå mig för bröstet, men Centerpartiet har nyligen antagit ett integrationsprogram. Vi arbetar också med ett mångfaldsarbete för att självkritiskt öppna oss, hitta nya arbetsformer och erbjuda engagemang och medverkan i den politiska processen. Jag tror att det är rätt väg. För riksdagsval krävs ju svenskt medborgarskap. Centerpartiet vill underlätta möjligheterna för svenskt medborgarskap. Vi från Centerpartiet har för övrigt en positiv attityd till dubbelt medborgarskap. Medborgarskapet är betydelsefullt för integrationsprocessen. Jag var, liksom några till här i kammaren, ledamot i 1997 års medborgarskapskommitté, och jag är glad över att vårt arbete inom kort resulterar i ett förslag från regeringen som riksdagen har att ta ställning till. Även medborgarskapskrav vid olika anställningar och vissa förtroendeuppdrag utreds för närvarande. Det är också en viktig fråga och ett arbete som jag deltar i. Fru talman! Centerpartiet har medverkat till att avveckla den gamla invandrarpolitiken och dela upp frågorna i migrations respektive integrationspolitik. Integrationsarbetet är en process som förutsätter ömsesidig öppenhet och vilja till förändring. Vi kan nog vara överens om att utvecklingen inom integrationsområdet inte är tillfredsställande utan måste förbättras. Allrahelst hade jag och Centerpartiet sett konstruktiva, radikala, kraftfulla åtgärdsförslag som vi i dag hade kunnat ta ställning till. Så är det inte, tyvärr. Vi väntar på åtgärdsprogram i vanlig ordning. Vi har i vår motion redovisat ett antal förslag och åtgärder. Jag hoppas nu att vi successivt ska få gehör för dem, samtidigt som vi ska vara beredda för vår del att lyssna på andras synpunkter. Jag anser nämligen att dessa frågor lämpar sig bäst för samtal och samverkan partier, organisationer och enskilda människor emellan. Det ger, fru talman, de bästa förutsättningarna för ett bra resultat i det långsiktiga integrationsarbetet.

Fru talman! En mycket aktiv och välinformerad ung turk berättade en gång för mig på mycket bra svenska om sin förort. Han sade: Kl. 7.30 på morgonen kan man se dem strömma in via tunnelbanestationen Rinkeby. Efter 16.30 kan man se dem igen när de lämnar området. Det är svenskarna som ska ta hand om invandrare, de som får betalt för att organisera livet för områdets invånare. Jag brukar kalla denna bild för Rinkebysyndromet, en skarpt tudelad modell för socialt liv. Vissa människor, oftast tillhörande majoriteten, fattar beslut, planerar och genomför aktiviteter avsedda att få ordning på andra människors vardag, minoriteternas vardag. De här andra människorna har oftast ingen del i bearbetningen av beslut och i genomförandet av olika planer. De förväntas bara att plötsligt bli delaktiga när alla avtal redan är påskrivna, och när alla projektplaner och anställningar är fastspikade. Jag menar på fullt allvar att så länge som denna modell fortsätter att existera, så länge som "ta-handom-arméerna" på förmiddagen strömmar in i de s.k. utsatta områdena för att mot kvällen lämna dem, kan vi inte tala om verklig integration. Vi kan använda vilka vackra ord som helst, fatta beslut och skriva avtal, men ingenting kommer att ändras, inte så länge som människorna som vi talar om, alltså de som ibland kallas de nya svenskarna och ibland utomlandsfödda, inte själva arbetar för sig själva och för många andra. Först en kort precisering. Jag skäms inte för att vara invandrare. Tvärtom brukar jag presentera mig själv som invadrarveteran. Att ordet används av vissa illvilliga grupper som en svordom betyder ingenting. Dessa grupper ska inte bestämma över språkbruket, lika lite som de ska bestämma över svenska flaggan. Att byta land är en mycket stor erfarenhet, jag skulle vilja säga en mytologisk erfarenhet. Den är lika viktig som att hitta ett arbete som man älskar passionerat, lika viktig och lika stor som att föda barn eller som att begrava sin mor. Varför ska man skämmas för det? Det finns visserligen många skillnader mellan människor som byter land. Men dessa människor har också någonting gemensamt, någonting mycket viktigt, nämligen just denna stora erfarenhet av att förena två liv i ett. Jag är stolt över att vara invandrare. Man behöver inte alls bannlysa ordet invandrare som är ett vackert, äkta svenskt ord som finns i många vackra svenska böcker. Vad vi behöver är handling. Manipulation med språket löser inga problem. Tillbaka till vårt ämne. Socialförsäkringsutskottets betänkande är en besvikelse. Med många ord och väl klingande fraser säger det faktiskt ytterst lite. Vi får veta att Integrationsverket har ansvaret för integrationsarbetet, att detta arbete ska genomsyra alla sektorer i samhället, att avtal skrivs med kommunerna för genomförande av den s.k. storstadspolitiken, att nyanlända ska få information om bosättning, osv. Allt detta vet alla människor som är någorlunda informerade. Men vi får inte veta varför det har tagit så oerhört lång tid innan t.ex. avtalen om storstadspolitiken över huvud taget har kommit till stånd. Vi får inte veta någonting om de stora massor av för länge sedan anlända invånare som också sedan mycket lång tid är arbetslösa och glider alltför långt bort från kontakter med svenskar och förståelse för det svenska livet. Framför allt får vi inte veta vad som kommer att hända med socialbidragens långvariga mottagare när de antagligen i augusti år 2000 blir föremål för det som nu kallas aktivitetsgaranti. Detta är ett stort problem för både socialtjänstlagen och de konkreta normerna för socialförsäkringar. I betänkandet deklareras bestämt att integrationens projekt och storstadspolitikens avtal inte ska vara produkter av myndighetspersoner och kommunala tjänstemän. Men vad innebär denna deklaration? Samma text hänvisar bara till myndighetspersoner och kommunala tjänstemän plus stora svenska organisationer - Kommunförbundet - när den beskriver hur integrationen ska drivas fram. Var finns det rum för initiativ och riktig delaktighet, alltså delaktighet nedifrån och upp och inte tvärtom? I Frankrike har tunisierna, som jag känner mycket väl - de är många där, tre miljoner - ett helt nätverk av egna aktivitetscentrum över hela landet. I Essen i Tyskland verkar ett turkiskt institut som har 30 anställda och studerar den egna minoritetens vardag. I Nederländerna övervakas respekten för de mänskliga rättigheterna av centrum organiserade av f.d. koloniinvånare. Detta är fungerande integration. Detta är riktigt levande delaktighet. Var finns de svenska motsvarigheterna till sådana aktiviteter? Fru talman! I maj blir det 30 år sedan jag kom som flykting till Sverige. Under många av dessa år har jag hört oändligt många vackra ord om invandrarpolitik och integrationspolitik, samtidigt som jag har sett hur segregationen hela tiden har växt. Vi måste alltså vända på arbetssättet och söka direktkontakt med de nya invånarna, som kan vara mycket gamla invånare, precis som jag, vid den här tidpunkten, fråga efter deras förslag och deras planer, bygga vardagen tillsammans med dem med hjälp av deras förslag och deras affärsidéer. I våra motioner understryker vi att integrationspolitiken måste bygga på de berördas egna initiativ och ansvarstagande. Delaktighet kan inte kommenderas fram. Den kan bara växa fram nedifrån och upp. Alla människor behöver makt över sina liv. Fru talman! Jag stöder Folkpartiets motioner, men av tidsbrist yrkar jag bifall bara till reservation 4
Fru talman! Låt mig inleda med att säga att det är lätt att hålla med om en del av det Ana Maria Narti här anför inför kammaren. Integration måste innebära att människor själva är delaktiga, de som man påstår ska integreras. Men det handlar också om - en uppfattning som jag vet att Ana Maria Narti delar - att det svenska samhället måste vara berett att ta till sig av de erfarenheter som vi kan dra nytta av från invandrade kamrater. Utan att vilja göra det här till en Stockholmspolitisk debatt måste jag ändå säga följande, eftersom Ana Maria Narti nu använder Rinkeby som exempel, där jag själv för närvarande är bosatt. Jag känner väl till det Ana Maria Narti talar om när hon talar om Rinkebysyndromet, dvs. att det är projektledare från andra orter som kommer in och försöker att driva projekt på lokal nivå. Det är inte hela sanningen. I stora delar av det storstadssatsningen har handlat om har man exempelvis i Rinkeby lyckats att få med sig de invandrarföreningar som finns lokalt. Men jag är enig med Ana Maria Narti om att varje människa måste kräva makt själv och få inflytande över sin egen vardag. Det var ungefärligen så det var formulerat. Jag har själv varit delaktig i en sådan process. När majoriteten i Stockholms stadshus ville dra ned på anslaget till folkets hus i Rinkeby - en lokal som Ana Maria Narti väl känner, eftersom hon och jag har debatterat där i valrörelsen - tog människor saken i egna händer. Svartskallebrigaden, som en grupp kallade sig, tillsammans med Ung Vänster och andra politiska organisationer hotade med att ockupera folkets hus och ordnade en stor fest för att se till att vi kunde ha kvar denna viktiga mötesplats. Är det ett exempel på den typen av självmakt som Ana Maria Narti menar?
Fru talman! Självklart inte, och det vet Kalle Larsson. Men vi måste göra partipolitik av diskussionen om integration, och det är faktiskt destruktivt. Vad jag menar är att under den period som har gått med fyra år av medlemskap i EU har en del invandrargrupper jobbat med att bekämpa arbetslösheten nedifrån-och-upp. Det finns oerhört många intressanta idéer, men det har varit väldigt svårt. Varför har det varit så svårt? Därför att kommuner och arbetsförmedlingar också har gått ut och konkurrerat ut invandrarnas projekt. Om jag i en liten invandrargrupp ska behöva konkurrera med en arbetsförmedling, som har hur mycket pengar som helst, förlorar jag från början. Någonstans måste det finnas resurser som är öronmärkta för det som vi så vackert kallar nedifrånoch-upp och som inte slukas upp av den offentliga sektorns enorma armé av ta-hand-om-specialister! Det är vad jag menar.
Fru talman! Låt mig börja med att konstatera att jag och Ana Maria Narti har olika uppfattning om huruvida integrationspolitiken handlar om partipolitik eller inte. Jag vet inte vilken typ av politik Ana Maria Narti tycker att det handlar om ifall det inte är partierna som ska driva den, tala om sina åsikter och inför kammaren berätta om vilka åsikter man har som parti och som rörelse. Sedan måste vi förstås ibland vara förmögna att se över partigränserna. Den tidigare delen av min första replik handlade om det. Det är mycket möjligt att se gemensamma punkter mellan mig och Ana Maria Narti. Men detta blundade hon uppenbarligen för, eller snarare slöt hon öronen för. Svaret är att när ungdomar i framför allt Rinkeby själva tar initiativ till att bevara sitt folkets hus, bevara det som handlar om en mötesplats för människor från olika kulturer och med olika etnisk bakgrund, är beskedet från Ana Maria Narti: Självklart är detta inte ett bra sätt att göra det på. Det är bara att enkelt konstatera detta. Jag har inte ytterligare frågor utan vill bara nöja mig med att konstatera, att de gånger Ana Maria Narti välkomnar initiativ nedifrån är uppenbarligen de gånger de inte riktar sig mot de nedskärningar och försämringar som hennes eget parti är med om att genomföra. Detta om något måste väl vara ett partipolitiserande av integrationsfrågan.
Fru talman! Jag är otroligt tacksam om Kalle Larsson inte tolkar mina ord såsom det passar honom. Jag har sagt vad jag har sagt. Det är självklart att det är bra när de unga människorna försvarar sin lokal. Kalle Larsson frågar vad det är för partipolitik och hur vi ska jobba med partipolitiken. Jag måste säga att integrationsfrågan är en så stor och viktig fråga att det bästa som skulle kunna hända skulle vara att vi hittar en mycket stor politisk överenskommelse om det. Sedan måste jag påminna om någonting som Kalle Larsson verkar vara ovetande om. Kampen för de mänskliga rättigheterna började i Sverige på 1800 talet innan arbetarklassens partier var formade. Det var våra, socialliberalernas, förfäder som gick först i denna kamp. Det är den linjen som jag hoppas att alla svenska riksdagspartier står för, linjen som försvarar de mänskliga rättigheterna. Står vi på den linjen kan vi komma överens om nedifrån-och-upp-integration.

Fru talman! Jag väntade med spänning på Kalle Larssons anförande om integration. Jag har för mig att han en gång i världen sade att det egentligen inte finns någonting som heter integration, men jag kanske missuppfattade det. När Kalle Larsson sedan talade kändes det väldigt lika. Det handlar om rätten till arbete, rätten till bostad och att inte bli diskriminerad fr.o.m. dag ett. Där är vi väldigt överens. I propositionen från 1997 tar man starkt avstånd från att integration skulle betyda assimilation. Det var bra att läsa. Det var också skönt att läsa att det handlar om att mål om jämlikhet i huvudsak ska förverkligas genom generell välfärdspolitik och att varje myndighet och berörd organisation ska ta ansvar för invandrare på samma sätt som för befolkningen i övrigt. Det är det som är meningen. Mottagande och behandling, rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för alla: sjuka, friska, handikappade, ickehandikappade, invandrare från Idre som flyttar till Borlänge eller från Somalia till Stockholm, barn, vuxna - alla, alla. Det borde inte vara så svårt. Det kanske kostar lite. Men det kostar oändligt mycket mer att låta bli att satsa från första dagen. Den självklarheten har kommit bort lite i det nu liggande betänkandet. Betänkandet har kommit till av ett hopplock av tidigare motioner. Jag skulle helst ha velat skriva en alldeles ny motion som handlar om småskalighet och relationer i det här ämnet. Invandrarverket kom till i juni 1998. Hade det varit samma majoritetsförhållande i riksdagen inför den omröstningen som i dag hade verket kanske inte funnits i dag. I många reservationer ville man då ha ett tillkännagivande att pengarna till den nya myndigheten skulle gå till kommunerna i stället. För att nå ett samhälle som är bra att leva i behövs som sagt generell välfärdspolitik samt starka åtgärder vad gäller arbete, försörjning, bostäder, skolor, försäkringskassor, osv. nära människor. Lika viktigt är att inse att all utveckling hos människor, strävan mot attityder som gör det drägligt att leva, bekämpning av fördomar, allt det sker i samspel mellan människor, i relationer mellan människor. Som det nu är skrivs det sida upp och sida ned fina ord som samhällsgemenskap, medansvar och integrering av gamla och nya livsmönster. Ett väldigt ofta använt ord är delaktighet. Jag minns när jag kämpade emot införandet av Dalamodellens nya köpoch-sälj-system och man hade man kört över remissinstanserna. En man replikerade mig så här: Men snälla fru Stalin - man sade så på den tiden - här i texten står ordet delaktighet nio gånger! Ett stort problem för Sverige verkar vara att starkt kunna hålla på den reglerade invandringen. Vad gäller den s.k. massflykten från Kosovo - vi kallar det massflykt med vårt mått mätt, det finns länder som skulle kalla det s.k. massflykt och tycka att det var ganska fjuttigt - handlar det bl.a. om att det kanske kan bli ganska lång tid som människor kan få vänta på att få stanna eller återvända. De skulle ha sämre rättigheter än andra människor i Sverige. De skulle gå "integrationslösa", om man nu kan använda det ordet. Det tror jag visserligen inte att man kan. Jag tror inte att de kan vara "integrationslösa". Får de inte hjälp att komma in i samhället försöker de att integrera sig själva så gott det går. Om vi nu i Sverige har ambitionen att människor som flyr hit ska vända tillbaka till sitt ursprungsland så är ett gott tips att på allra, allra bästa sätt ta hand om den hitflyende personen från första stund på svensk mark. Jag har i flera år varit psykolog på barnavårdscentraler i Borlänge. När jag träffade föräldrar som klagade över klängiga barn gav jag rådet: Låt dem sitta i knä så länge de vill, för de går ned så småningom. Då har de tankat färdigt! Vi ska behandla människor som flytt hit på ett ytterst välkomnande sätt. Vi ska ge dem samma rätt till hälso och sjukvård och samma rätt till skola som andra människor i Sverige samt ge dem möjligheter att få hjälp att bearbeta sina traumatiska upplevelser. Då är det troligare att man som en mer hel person vill åka hem igen, kanske även bedriva social verksamhet i det egna landet - och kanske t.o.m. hjälpa till att förhindra krig. Det kan kosta mer initialt, men också, som sagt, ekonomiskt löna sig i längden. Vi behöver inte skriva så mycket mer om handlingsplaner. Det finns många bra sådana. Det finns massor av goda exempel på vad man skulle kunna göra. Men när det kommer till kritan är det svårt att bryta ned det hela och arbeta i det lilla, och att satsa resurser. Man kan inte integrera med ord. Det måste vara småskalighet och ett mer förebyggande arbete. Jag har tio reservationer till detta betänkande, som jag naturligtvis står bakom allesammans. Men jag har valt ut fyra stycken som jag anser vara mest konkreta; det är reservationerna 9, 13, 14 och 19, som jag yrkar bifall till. Reservation 9 handlar om arbete och försörjning. Ett exempel är utländska läkare. Vi har en väldig brist på läkare i Sverige. Varför blir inte det som man har tänkt i det s.k. Stockholmsprojektet av? Då skulle man kunna anställa 200 läkare. Nu blev det inte så många. Varför gick inte Malmöprojektet så bra som man hade trott? Och varför ska man i Kalmar importera 50 polska läkare och belasta landstingsbudgeten med minst 17 miljoner, när de finns här? Reservation 13 handlar om att partierna bör ta ett större ansvar för att få in invandrare i politiken, i beslutande församlingar och i statliga utredningar, där de är underrepresenterade. Reservation 14 handlar om att det absolut inte får förekomma påtryckningar för att få flyktingar eller invandrare att återvända. En god integration skapar förutsättningar för den som vill återvända till sitt land. Till sist har vi reservation 19. I den ber vi regeringen att komma med förslag om lokala diskrimineringsombudsmän och antidiskrimineringsklausuler.

Fru talman! Låt mig säga till Kerstin-Maria Stalin att jag uttalade i debatten att jag inte uppfattar att det finns någon integrationspolitik. Men jag fortsatte sedan resonemanget, och kunde då konstatera att det inte finns någon särskild politik, som var avskild från allting annat. Det handlar om de frågor som jag vet att Kerstin-Maria Stalin och jag är överens om behöver genomföras, nämligen rätten till arbete, bostad och utbildning. Det är i dessa frågor som det behövs åtgärder för att man ska kunna tala om en verklig integration. Jag hoppas att detta är klargörande för Kerstin
Fru talman! Det var ungefär så jag hade uppfattat det. Men jag ville i alla fall för säkerhets skulle kolla upp det.

Fru talman! Det är cirka två år sedan som vi här i riksdagen beslutade om en ny integrationspolitik. I dag är det första gången som vi med anledning av detta beslut behandlar ett motionsbetänkande inom detta politikområde. Jag vill börja med att yrka bifall till betänkande SfU 10 och avslag på samtliga reservationer. Målen för integrationspolitiken är bl.a. lika rättigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Alla ska oavsett bakgrund vara delaktiga i och medansvariga för samhällsutvecklingen. Utskottet understryker att målen bör förtydligas och att det även bör ingå att alla också har lika skyldigheter. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Utskottet konstaterar att utvecklingen för dem som har kommit till Sverige under de senaste åren inte är tillfredsställande vad gäller möjligheten till egen försörjning och delaktighet i det svenska samhället. Men vi kan nu se att den tuffa budgetsaneringen som regeringen genomförde under 90-talet ger konkreta resultat. Krisåren är bakom oss. Tillväxten och sysselsättningen ökar stadigt. Under det senaste året har 68 000 fler människor i Sverige fått jobb. På flera håll i landet handlar debatten inte längre om bristen på arbete, utan om bristen på arbetskraft. Men den ljusa bilden har också mörka fläckar. Den segregation som fördjupades under 90-talet finns också kvar på flera håll. Den har både etniska och sociala förtecken, och förekommer i så gott som alla delar av vårt samhälle; i arbetslivet, i boendet och i politiken. I den rapport som nyligen redovisades av Kommittén för välfärdsbokslut framgår det tydligt att invandrare har drabbats av en kraftigt minskad sysselsättningsnivå. De är också kraftigt underrepresenterade bland de förtroendevalda, och deras valdeltagande har minskat avsevärt. Det är en oacceptabel utveckling. Med en växande ekonomi har vi i dag ett gyllene tillfälle att bryta segregationen och stärka demokratin i vårt land. Vi har inte råd att misslyckas. Fortsatt segregation skulle föra med sig svåra konsekvenser för hela samhället. Glädjande nog ser vi att sysselsättningsintensiteten nu ökar betydligt bland invandrargrupper samtidigt som arbetslösheten sjunker. Under de senaste två åren har den minskat från 33 % till 20 %, samtidigt som sysselsättningsintensiteten har ökat med 10 %. Som tidigare har sagts i debatten är en förutsättning för att de integrationspolitiska målen ska kunna uppfyllas den generella politik som ska ge möjlighet för alla och som förmår att ta till vara allas erfarenheter, kunskaper och kvalifikationer. Enligt utskottets mening är en lyckad integrationspolitik avhängig den generella politik som förs i samhället. För att bryta segregationen och skapa ett Sverige för alla krävs alltså aktiva insatser från oss alla. I betänkandet redogörs för hur detta arbete nu genomsyrar alla politikområden. De två år som gått sedan riksdagen godkände målen för den nya integrationspolitiken är en alltför kort tid för att lösa problemen med segregation, utanförskap och diskriminering i samhället. Ett flertal utredningar har tillsatts, och många förslag har lagts fram och är under beredning.

Dessutom har myndigheterna i regleringsbrev fått uppdrag att återrapportera till regeringen. DO ska återrapportera hur arbetet med att förebygga och motverka etnisk diskriminering inom både arbetslivet och andra samhällsområden har utvecklats. Integrationsverket ska följa upp de integrationspolitiska målens genomslag inom olika samhällssektorer. AMS ska fortsätta att utveckla de individuella handlingsplanerna till att bli ett centralt hjälpmedel för att förbättra resultatet i platsförmedlingsarbetet. AMS ska i augusti 2000 lämna en redovisning till regeringen av omfattning och kvalitet i handlingsplanerna samt av vilka åtgärder som vidtagits för att höja kvaliteten. Till våren presenteras en nationell handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet. Det kommer också att läggas fram förslag till en ny och moderniserad medborgarskapslag. Integrationen är dock inte bara en fråga för riksdag och regering utan en fråga för hela samhället, inte minst för kommunerna. Jag läser ständigt om nya initiativ, små som stora, som kommunerna och enskilda runtom i landet tar för att ta vara på den resurs som mångfalden utgör. Många kommuner har nu mångfaldsplaner. Jag läste för bara några dagar sedan om hur Malmö har anställt en mångfaldskonsulent för att serva företagen med allt som har med mångfald att göra. I takt med att företagen växer ökar behovet att rekrytera välutbildad personal. Ofta finns just den kompetens man efterfrågar i gruppen välutbildade invandrare. Konsulentens uppgift är att skaffa sig en uppfattning om dessa tillgångar. Jag läste i en kvalitetsutvärdering som Högskoleverket gjort att Malmö högskola är en av de två högskolor som bedöms ha den mest genomgripande och välorganiserade verksamheten när det gäller social och etnisk mångfald. Jag fick i min hand en inbjudan till ett seminarium som kallades Våra döttrars framtid. Det var initierat av tre kvinnoorganisationer med invandrarbakgrund för att försöka samla invandrarkvinnor kring detta tema. De tycker att vi glömmer bort invandrarkvinnornas speciella situation och den betydelse som de har i integrationen. Därför vill de vara med och skapa debatt och komma med idéer, inte minst för sina barns välmående i Sverige. Detta var bara några få exempel. Dagligen kan vi se positiva initiativ i syfte att nå ökad integration. År 1999 inrättades Storstadsdelegationen som har till uppgift att utveckla och samordna den nationella storstadspolitiken. Utskottet poängterar att det är ytterst angeläget att de lokala utvecklingssamtalen utformas och utvecklas i dialog med de boende. När jag satt och skrev inför debatten här i kammaren i dag fick jag ett pressmeddelande från Kulturdepartementet om att det i dag pågår en konferens som kallas Nuläges och revideringskonferensen om utvecklingsarbetet i de mest utsatta bostadsområdena i våra tre storstäder. Syftet är att samla upp och värdera de erfarenheter som gjorts under det första årets arbete i de berörda stadsdelarna i Stockholm, Malmö och Göteborg. De 200 deltagarna representerar statliga myndigheter, landsting, kommuner, föreningar och skolor. Det här arbetet kan alltså ses som en process som ständigt måste utvecklas. Vi ska lyfta fram de goda resultaten och samtidigt inte blunda för de återstående problemen. I några reservationer tas individuella handlingsplaner och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna upp. Jag kan konstatera att inom arbetsmarknadspolitiken i dag pågår ett stort arbete för att ta bort de hinder som finns för de långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Inom kort ska vi här i kammaren behandla en proposition om förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt. Där finns det förslag om att införa en aktivitetsgaranti i hela landet. Syftet är bl.a. att hävda arbetslinjen och bryta rundgången mellan åtgärder och öppen arbetslöshet. Näringsdepartementet har tagit initiativ till ett projekt som ur ett tillväxtperspektiv ska kartlägga och analysera hur kön, klass, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning och funktionshinder påverkar enskildas möjligheter på arbetsmarknaden och till företagande samt hur mångfald i näringslivet kan påverka tillväxten. Regeringen återkommer med förslag till riksdagen. Låt mig till sist säga någonting om en reservation från Miljöpartiet som tar upp detta med rasistiskt och främlingsfientligt våld och att det utgör ett hot mot demokratin. Det finns en bred samsyn här i kammaren om att vi gemensamt måste aktivt arbeta på alla plan för att stå upp för demokratin och slå tillbaka den främlingsfientlighet och intolerans som så lätt smyger sig in i vardagen. Vi har alla ett ansvar för att i vardagen stå upp för alla människors lika värde. Det är emellertid viktigt att betona att kampen mot rasismen inte kan innefattas i en snäv ram av speciella åtgärden. Den måste genomsyra hela samhället. Ett antal förslag har genomförts, bl.a. inom polis och rättsväsende, och andra bereds för närvarande inom Regeringskansliet. För de invandrade svenskarna handlar mycket av den vardagsrasism de möter om att de på olika sätt blir diskriminerade. Det handlar om alltifrån att de aldrig kallas till anställningsintervjuer på grund av att de har fel namn till att de inte släpps in på nöjesställen för att de har fel hudfärg. En sådan behandling är självfallet oacceptabel. Det är djupt kränkande och ökar kraftigt klyftorna mellan svenska och invandrare. Därför har vi i flera omgångar skärpt insatserna mot diskriminering. Fru talman! Till sist vill jag säga att vi måste lyssna på varandra med öppna sinnen och veta vart vi är på väg. Vi måste skapa ett Sverige för alla där alla är delaktiga och får vara med i gemenskapen oberoende av hur nyttiga vi är. Vi måste se individen och det sammanhang som individen finns i. Det kräver fantasi av oss att se möjligheter och inte låta oss styras av yttre och inre begränsningar. Det är det som politiken nu handlar om. Vi måste ta vara på allas förutsättningar för att få ett värdigt liv. Därför är det nu, med alla dessa insatser som görs från alla håll, viktigt att noggrant följa utvecklingen och resultaten av det långsiktiga integrationsarbetet. År 2002 kommer regeringen att lämna en skrivelse som redovisar utvecklingen under mandatperioden och huvuddragen i de fortsatta insatserna på området.

Fru talman! Jag sitter här och lyssnar på Anita Jönsson med öppet sinne. Jag är glad över att Anita Jönsson har en analys som jag i mycket kan dela. Men hur kan det då komma sig att Socialdemokraterna och Anita Jönsson avstår från att föreslå åtgärder när man är så klarsynt i analysen? Man säger att det är bra ungefär som det är och att man gör lite mer av samma slag, men den politiken har ju misslyckats och gjort att människor är fast i utanförskapet och inte kan påverka sina egna liv. Anita Jönsson räknade upp en lång rad utredningar. Det var så många att jag inte ens kommer ihåg dem alla. Det har nog utretts färdigt här. Vi har en oändlig mängd kunskap om vad som är fel och vad som behöver göras. Det är faktiskt dags att börja göra någonting nu. Kunskapen finns här. Demokratiutredningen, som Anita Jönsson tog upp, pekar ju faktiskt på den maktlöshet som utanförskapet innebär. Invandrade människor upplever det totala utanförskapet så att man inte ens har lust att delta i allmänna val. Vi vet att det är på det här sättet. Det är dags att göra någonting åt det nu. Anita Jönsson talade vidare om en mångfaldskonsulent som var anställd i Malmö. I bästa fall är det en invandrad person som man har anställd som detta. I värsta fall är det en gravt vit medelålders man som jag. Det är fullständigt orimligt att det bara skapas byråkratiska och politiska tjänster. Det är bra att man har fått en tjänst i Malmö som mångfaldskonsulent. Det innebär att någon får ett jobb. Men det är fullständigt orimligt att man arbetar på det sättet. Vi behöver inte mer byråkrati. Vi behöver mer demokrati i stället. Vi behöver inte fler politiker, utan vi behöver mer makt till de enskilda människorna. Anita Jönsson tog upp den här aktivitetsgarantin i den avslutande delen av sitt anförande. Jag tror att den kan bli bra. Därför skulle jag vilja fråga Anita Jönsson om hon är beredd att förorda att man omarbetar den så att den också passar för socialbidragstagarna som befinner sig i utanförskapet. Det här är ju tänkt för dem som har a-kassa. Kan man tänka sig att de som befinner sig i det verkliga utanförskapet också omfattas av garantier?
Fru talman! Även jag lyssnade med ett öppet sinne till Göran Lindblads anförande. Jag vill påstå att det var ganska kända tongångar jag fick höra i det anförandet. När vi pratar om vilka åtgärder vi ska ha för att på ett bättre sätt se till att alla människor i Sverige känner att de tillhör samhället måste jag ställa en fråga till Göran Lindblad. Vi satsar på kunskap och utbildning. Vi ser till att stärka den offentliga sektorn som är viktig för oss alla från det att vi föds till det att vi ligger i graven. Vi stärker skola, vård och omsorg. Vi satsar på en offensiv arbetsmarknadspolitik. När moderaterna pratar om att de ska satsa för att skapa större valfrihet talar de om sänkt a-kassa, försämrad arbetsrätt, sänkt sjukförsäkring, ökad trafikförsäkring för bilar, neddragning av arbetsmarknadspolitiken, minskade bidrag till skola, vård och omsorg och ytterligare karensdagar. Det är några exempel på de förslag som Göran Lindblad och hans parti för fram som ska stärka individen att själv göra olika val. På vilket sätt vill Göran Lindblad påstå att en sänkning av a-kassan, en försämring av arbetssätten eller en neddragning inom arbetsmarknadspolitiken skulle göra det lättare för den som i dag står utanför samhället att komma in i samhället?
Fru talman! Vad gäller det sista vill jag bara konstatera att ska man kunna genomföra den typen av besparingar måste man ju samtidigt i andra ändan sänka skatten. Det har visat sig att det blir lite mer pengar över för den fattige med våra förslag om sänkt skatt och sänkt a-kassa än med bevarad a-kassa och ingen sänkt skatt. Vi värnar om de allra fattigaste i det här fallet. Vi vill ha en skattesänkning som gynnar de allra fattigaste. I dag är det på många håll så, Anita Jönsson, att socialbidragstagare måste söka socialbidrag för att ha råd att betala skatten därför att skatten är större än socialbidraget. Tycker Anita Jönsson att det är en rimlig tingens ordning att man måste söka samhällets bidrag för att kunna betala in skatt till samhället? Det blir ju en oändlig rundgång.
Fru talman! När jag lyssnar på moderaterna och Göran Lindblad är det en stor skillnad i fråga om hur vi ser detta med hur man ska förhålla sig till det politiska uppdraget när det gäller de mänskliga behov som vi alla har. För moderaterna handlar det om pengar, om marknad. Det är SFI-checkar, och nu förde Göran Lindblad också fram kompetenscheckar. Talar man över huvud taget om att sänka skatten för dem som står utanför arbetsmarknaden är man inte i den verklighet jag tycker att vi representerar genom det här betänkandet. Det handlar om åtgärder för att få in människor i ett arbete för att de ska kunna göra rätt för sig med de skyldigheter som det innebär. Moderaterna säger nej till att satsa 2 miljarder på att utveckla bostadsområdena i storstäderna. På vilket sätt kan moderaterna säga att det stärker människornas makt? Jag tycker att det är viktigt att vi går vidare med den tillväxt vi nu har. Det är viktigt att se till att stärka integrationspolitiken genom att fler människor får ett arbete, att se till att satsa på utbildning och åter utbildning. Det kan handla om grundutbildning, och det handlar också om högskoleutbildning.

Fru talman! Jag lyssnade på en otrolig uppradning av betänkanden och utredningar som är på gång, och det låter så vackert. Men jag kan inte säga att jag blev särskilt glad. Det verkar nämligen gå vidare på samma sätt: många vackra ord, väldigt lite handling. Jag vill fråga Anita Jönsson om hon vet vad som händer just nu. Den stora båten, arbetsmarknadspolitiken, håller på att vända mycket långsamt. Men Titanic vänder inte på fem minuter. Under den tiden har man stoppat många arbetsmarknadsåtgärder och många kurser, och ett stort antal människor riskerar att falla från a-kassa till socialbidrag. Jag känner invandrargrupper som hade kommit så långt att de hade lokal, datarum och goda kontakter med lärare och som hade egna aktiviteter. De står med tomma lokaler, tomma datarum. Kontakterna med de mycket begåvade lärarna kan inte användas därför att politiken har ändrats. Den har ändrats sedan augusti, september förra året. För människor som är isolerade och ensamma är det faktiskt en otroligt tung, tom tid.
Fru talman! Ana Maria Narti frågar: Hur fort kan vi vända skutan? Vi får inte lura oss själva och tro att vi från det ena året till det andra kan klappa oss för bröstet och säga: Nu har vi lyckats fullt ut med integrationspolitiken. Vi måste tillåta att det tar tid. Vi ska inte glömma bort hur 90-talet har sett ut. I början av 90-talet fick vi många nya svenskar som kom till Sverige, samtidigt som vi drabbades av en lågkonjunktur där många stod utanför arbetsmarknaden. Vi hade en borgerlig regering som inte klarade av att få ekonomin på fötter. Nu kan vi i den budget som presenteras i morgon åter se att det växer och att vi har något att fördela. När det nu åter går bra för Sverige tycker jag att det är viktigt att se till att de får mest som har fått stå tillbaka under de här åren. Dessutom tror jag, precis som Ana Maria Narti talade om och som jag tyckte vara bra, att det är en stor erfarenhet att byta land. Det tror jag säkert, och det måste vi ta vara på. Likaså tror jag att det tar viss tid när man kommer till ett nytt land innan man har lärt sig de nycklar som behövs i det nya landet, eftersom de som kommer från andra länder har så många andra kulturer som har sett annorlunda ut.
Fru talman! Låt mig protestera oerhört intensivt. När jag kom till Sverige i maj 1970 kunde jag lära mig svenska på fem sex månader därför att jag hade valt mina kurser, därför att det fanns intensivkurser på sex timmar, därför att jag själv kunde röra mig. Ingen tvingade mig till en flyktingförläggning. På 80-talet cementerades ett system där individen inte hade den minsta frihet att bestämma var man skulle bo och vilken kurs man skulle gå på. Tanken att alla människor som kommer till Sverige behöver tre till fem år bara för att begripa i vilken värld de lever är fullständigt vilseledande. Det finns väldigt många människor som, om de själva fick bestämma, på några månader skulle hitta sin plats i arbetslivet.
Fru talman! Jag tror att det är svårt att jämföra 1970 när vi hade en arbetskraftsinvandring med den invandring vi har haft under 90-talet, då det har handlat om att människor har varit på flykt och sökt asyl i Sverige. Det har naturligtvis skapat speciella svårigheter. De problemen har vi inte blundat för. Det har bl.a. handlat om utbildning och om indelning av grupper när det gäller svenska för invandrare. Man har haft en benägenhet att sätta ihop grupper med människor där någon har varit analfabet och någon annan har haft en högskoleutbildning, och det kan vi naturligtvis inte acceptera. Det är upp till utbildningssystemet att se till att de behov som den enskilde invandraren har också blir tillgodosedda på bästa sätt. Individen ska ha en stor rättighet att tala om vad man önskar i form av utbildningsinsatser. De handlingsplaner vi talar om i betänkandet är ett instrument som ger den enskilde individen möjlighet att ge uttryck för dels det man har med sig själv i bagaget från sitt tidigare hemland, dels vad man tycker att man behöver göra för att få en plats inom utbildningssystemet eller på arbetsmarknaden. Sedan får vi inte blunda för att arbetsgivarna, trots att man har utbildning och kompetens, inte är benägna att anställa människor från andra länder. Då är det viktigt att vi har en lagstiftning som styrker invandrarnas rätt på arbetsmarknaden.

Fru talman! Jag vet att vi också har väckt en motion om mångfaldsplaner, men nu när det finns flera handlingsplaner och mångfaldsplaner i gång på väldigt många ställen undrar jag om Integrationsverket behövs. Vore det inte bättre att, som många invände 1997, i stället låta pengarna gå till kommunerna för ett arbete som bedrivs i nära samverkan mellan människor? Det var min första fråga. Jag vill också kommentera det som Anita Jönsson sade om min reservation om rasism. Det gäller en lite svepande reservation och en motion som jag skulle vilja bryta ned till något mer konkret närmare människor. Det handlar inte om att sänka skatten och inte om att skriva fler handlingsplaner, utan det handlar om att satsa ekonomiskt i det lilla, på förebyggande insatser nära människor, t.ex. i elevvård, i mindre klasser som lärarna hinner med osv. Detta kostar, men på lång sikt är det lönsamt. Jag vill gärna få ett svar på min fråga om Integrationsverket behövs eller om vi skulle kunna arbeta på något annat sätt.
Fru talman! Låt mig först ta upp det sista om resurser för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Vi har i budgeten extra medel just för att jobba med de frågorna. Mycket av de pengarna går till enskilda initiativ ute i kommunerna för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Man kan alltid diskutera om Integrationsverkets uppdrag ska ligga på Integrationsverket eller på något annat organ eller om det är kommunerna som ska ha uppdraget. Jag tycker att det är viktigt att vi har en samlad bild av hur integrationsarbetet bedrivs i hela landet, hur det ser ut ute i kommunerna och hur de olika myndigheterna förmår ta till vara den mångfald som finns i samhället. Vi måste ha ett centralt instrument för denna uppgift, och jag tycker att Integrationsverket är väl lämpat för att klara den. Dessutom måste vi ha någon instans som träffar avtal med kommunerna när invandrarna får uppehållstillstånd om att under den första tiden göra speciella insatser gentemot kommunen. Integrationsverket har också en viktig roll att spela i att lyfta fram goda exempel som kan implementeras runtom i hela landet.
Fru talman! Jag skulle eventuellt kunna hålla med om det sista om att lyfta fram goda exempel, men jag tror inte att det skulle behövas ett helt verk för det. Jag tycker att vi har haft och har en samlad bild. Som någon sade finns det väldigt mycket av utredningar om hur det står till med integrationen. När vi nu har fått en så samlad bild undrar jag om det verkligen behövs ett verk.
Fru talman! Jag gav i en tidigare replik ett svar till Kerstin-Maria Stalin. Den samlade bilden av samhällsarbetet står ju inte stilla, utan den förändras ständigt. Visst är det viktigt att vi fortsätter att följa hur integrationsarbetet fortgår runtom i landet, i kommunerna och inom de olika myndigheterna. Jag kan inte se att det finns någon instans som skulle vara bättre på att fullfölja detta uppdrag än Integrationsverket.
Fru talman! Jag har nästan samma fråga som Kerstin-Maria Stalin. Också den gäller Integrationsverket. Integrationsverket har funnits i snart två år, och vi har här hört många liksom jag själv säga att integrationen alltid börjar nedifrån och går uppåt. Vi tror inte att ett verk kan hjälpa till med detta. Jag har svårt att förstå det som Anita Jönsson säger om att man ska ha ett verk för att skriva avtal med kommunerna. Den uppgiften kan läggas på andra, i dag redan etablerade myndigheter. Det har gått två år, och vi har inte sett så mycket av resultat. Vi väntar på en utvärdering av det arbete som bedrivs. Jag har alltså samma fråga till Anita Jönsson: Kan man inte lägga ned Integrationsverket?
Fru talman! Jag undrar ibland med anledning av frågeställningarna kring Integrationsverket vilken bild frågeställarna har av verkets uppdrag. Det är ju inte Integrationsverket som ska bedriva politiken ute i kommunerna eller vid myndigheterna, utan det är naturligtvis myndigheterna och kommunerna själva som ska göra det. Det som Integrationsverket ska göra är att följa hur man klarar det här uppdraget och att, om de inte gör det, rapportera till regeringen så att den kan vidta åtgärder för att förbättra integrationsarbetet. Det kan ske genom att regleringsbrevet förändras och genom att man i riksdagen lyfter fram olika frågor för att förändra lagstiftningen, t.ex. lagen om etnisk diskriminering. Det är på det sättet som Integrationsverket ska arbeta. Det har ett uppföljnings och analysansvar gentemot riksdagen och regeringen för att utveckla integrationspolitiken, inte för att bedriva integrationspolitik.
Fru talman! För mig innebär integration samförstånd, tolerans och samordning mellan alla som lever i Sverige. För att vi ska nå detta krävs större och mer genomgripande insatser från det svenska samhället. Denna uppgift är ett ansvar för alla. Det är väldigt viktigt att det inte enbart är ett verk som agerar utan att hela samhället gör det på bästa sätt tillsammans med oss som kommer hit från andra länder. Det absolut viktigaste för alla som kommer hit till Sverige är att få ett arbete. Jag ser inte att det är svårt. Jag har redan i mitt anförande nämnt att det i dag brister mycket i det som görs på arbetsmarknaden för att man ska kunna klara sfi. Integrationsverket och andra myndigheter behöver jobba mycket för att hjälpa alla som kommer med hit att skaffa ett arbete. Det är det viktigaste momentet av alla i integrationsarbetet.
Fru talman! Jag instämmer i mycket av det som Magda Ayoub tog upp, nämligen att hela samhället måste genomsyras av integrationspolitiken och att arbetet är en av de viktigaste nycklarna till att man ska känna sig integrerad i det svenska samhället. Det här står klart och tydligt i det beslut om integrationspolitiken som vi har tagit i riksdagen. Men när vi nu har fattat det här beslutet är det viktigt att det verkligen genomsyrar hela samhället.

Den här debatten genomsyrar alla politikområden. Vi är inte kunniga på allt, men jag har roat mig med att titta på vad som görs inom arbetsmarknadspolitiken. Det gäller många åtgärder som syftar till att på ett bättre sätt ta till vara den kunskap och den kompetens som den enskilde individen har. Bl.a. utarbetas handlingsplaner. För den som är klar med sin sfi ska det tillsammans med kommunen eller AMS göras upp handlingsplaner för att denne på ett bättre sätt ska nå ut på en arbetsmarknad. Man har också mentorsprogram för att de som inte har någon arbetslivserfarenhet i det svenska samhället ska kunna komma ut och få sådan erfarenhet.

Fru talman! Jag utnyttjar möjligheten att kunna ställa en ny fråga till Anita Jönsson. Vi pratade redan om Integrationsverket och arbete. Jag vill också understryka vikten av svenska språket och allt som görs när det gäller svenska för invandrare. För att kunna nå en nivå på det som man ska göra måste man lära sig svenska språket. Jag tycker själv att det görs en hel del i dag, men det fattas väldigt mycket för att nå vägen till arbete. Jag vill gärna höra om det görs saker och ting för att se till att alla arbetsförmedlingar har samma information när det gäller att skriva in sig som arbetssökande.
Fru talman! Problemet som Magda Ayoub tar upp gäller hur arbetsförmedlingarna ska förhålla sig till personer som inte har ett tillräckligt bra språk för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Vi får anledning att återkomma till problemet när vi senare ska diskutera den nya arbetsmarknadspolitiken. Där finns förslag som syftar till att stärka möjligheterna för den enskilde individen att komma ut på arbetsmarknaden. Samtidigt vill jag säga att jag tycker att det är viktigt att det finns många arbetsuppgifter som kan klaras utan perfekt svenska. Ibland tror jag att arbetsgivarna använder kravet på god svenska på ett felaktigt sätt. På det sättet är det diskriminering. Jag vet att bl.a. Malmö kommun i sina mångfaldsplaner har tagit upp detta och menar på att det är viktigt att inte kräva mer svenska än vad arbetsuppgiften kräver för att få ett arbete.

Fru talman! Just i dag pågår en mycket intressant utställning i Riksdagshuset som påminner om hur fort den tekniska utvecklingen rusar framåt. Vi kan då förstå vikten av framsynta politiska beslut och att de inte ligger långt efter den snabba utveckling vi i dag ser. Sverige har en framskjutande position när det gäller mobiltelefoni. Det första steget tog Televerket. Inom Televerket, nuvarande Telia, och på SR Radiosystem, som vi numera kallar Ericsson, fanns nämligen på 50-talet en rad nyckelpersoner som tidigt insåg mobiltelefonins möjligheter. Televerket samarbetade i början med en rad operatörer för att utveckla denna teknik. I början av 70 talet fattades viktiga politiska beslut, nämligen att avreglera marknaden. Det var en av de avgörande orsakerna till att utvecklingen gick fortare i Sverige än i andra länder. Och utvecklingen har ännu inte nått sin topp. Det var alltså Televerket som blev först att driva ett mobiltelefoninät. Mobilsystem MTA introducerades 1956. Ett antal mobiltelefonapparater köptes in av Radioaktiebolaget och hyrdes sedan ut till abonnenterna. Lite kuriosa: Dessa apparater vägde 40 kilo! I slutet av 60-talet kom MTB, och abonnenterna från det tidiga systemet MTA flyttades över. Utvecklingen hade nu gått så snabbt att telefonerna nu vägde Vid en nordisk konferens 1969 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett gemensamt nordiskt system för mobil telefoni. I väntan på den lanserade Televerket mobiltelefonsystemet D - som många av oss kanske minns. Det var ett manuellt system med en telefonist som kopplade samtalen. NMT-gruppen höll sitt första möte 1971 förklarade sig ett 40-tal företag intresserade av att utveckla den utrustning som krävdes för det nordiska nätet. Samma år verkställdes ett annat viktigt politiskt beslut, och telefonmarknaden öppnades för konkurrens så att telefonleverantörerna kunde sälja sina produkter direkt till kunderna. GSM. NU står vi inför tredje generationens mobiltelefoni, UMTS. Fru talman! I dag finns tre mobiltelefonoperatörer, Telia, Europolitan och Tele 2. Den utveckling vi i dag ser kunde knappast förutsägas 1956 när Televerket startade sin mobiltelefonverksamhet. En ökad konkurrens är bra för konsumenterna och utvecklingen - därom hoppas jag att det inte råder något tvivel. Notera bara det faktum att de första mobiltelefoner som riksdagen köpte in 1990 kostade 21 768 kr. Teknisk utveckling och konkurrens har på tio år halverat pris, vikt och storlek flera gånger om. Vi anser därför, i likhet med regeringen, att det finns anledning att ytterligare främja konkurrensen på mobiltelemarknaden. Vi anser att det ligger i linje med vad riksdagen tidigare har beslutat om för elmarknaden och inom kort, förhoppningsvis, kommer att besluta om inom handeln med gas. Den kritik vi vill rikta mot regeringen gäller det senfärdiga och ofullständiga agerandet från regeringens sida. Ingen sammanhållen linje har presenterats för riksdagen. Det hade varit avsevärt mycket bättre om förslag till samtrafik inom mobiltelefonin hade lagts fram tillsammans med förslag om dels nationell roaming, dels om lika tillträde för alla från konsumentens telefonuttag till första kopplingsplint. Dessutom borde ett förslag om snabbt införande av fullständig nummerportabilitet ha lagts fram. Senfärdigheten från regeringen kan ha försenat införandet av tredje generationens mobiltelefoni, UMTS, med cirka ett år. Som jag sade tidigare har politiska beslut i rätt tid gynnat utvecklingen av mobiltelefoni i Sverige. Regeringens senfärdighet och ofullständighet hotar nu att skada vår internationella slagkraft på området. Ett sammanhållet förslag hade kraftigt minskat oligopoltendenser på marknaden. Det hade gett konsumenten möjlighet att byta operatör på ett enklare sätt, skapat kostnadseffektivitet och skärpt konkurrenstrycket på s.k. bredbandsuppkopplingar väsentligt. Fru talman! Regeringens förslag har förvisso retroaktiva inslag som vi är tveksamma till, men eftersom det enbart är överkapacitet som ska ställas till andra aktörers förfogande och marknadsmässiga priser ska gälla har vi gjort det övervägandet att de positiva effekterna väger tyngre än befarade negativa konsekvenser. Trots vissa tveksamheter i förslaget och en kritisk inställning till att regeringen inte har kommit med en samlad lösning är vi dock, med hänsyn till behovet av en skärpt konkurrens och det angelägna i att licensieringen av tredje generationens mobiltelenät snabbt kan påbörjas, ändå beredda att stödja regeringens förslag. Vi har en annan motivering, där vi klart redovisar de brister som finns och de betänkligheter vi har. Detta framgår av vår motivreservation, nr 2 i betänkandet, som jag dessutom yrkar bifall till. Fru talman! Varje ytterligare fördröjning av igångsättningen av en utbyggnad av UMTS, utöver den fördröjning som regeringen har bidragit med, riskerar att få till följd att Sveriges ledande position på mobilområdet går förlorad.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

Att jag säger detta beror på att vi i debatten den senaste tiden har beskyllts för motsatsen. Jag får också erinra om att det var en icke-socialistisk regering som införde avregleringen på den svenska telemarknaden och en bolagisering av Telia 1993. Dessa två viktiga faktorer har varit grundläggande för den tätposition som Sverige i dag har på IT-området. Denna liberalisering av telemarknaden bekämpades då av socialdemokrater och vänsterpartister. I dag hyllas dessa åtgärder av samma partier. Det kan man läsa om i IT-propositionen, men det var inte den vi skulle debattera i dag. Den aktuella propositionen handlar om ökad konkurrens på mobiltelemarknaden. Varför vill vi avslå propositionen, när vi samtidigt vill värna konkurrensen och lägre priser? Låt mig ge några skäl till detta. För det första innebär förslaget retroaktiv lagstiftning. Det är Lagrådet som säger detta i sitt remissvar. Det är förbjudet enligt regeringsformen. Det är förbjudet enligt Europakonventionen att införa retroaktiv lagstiftning. Trots detta godkänner Lagrådet denna åtgärd, på grund av att det ska betalas ut en ersättning till operatörerna och på grund av att det handlar om överkapacitet. Bakgrunden är att GSM-operatörerna, vars historia Jan-Evert Rådhström så ingående har beskrivit, fick tioåriga tillstånd i början på 90-talet. Då kan man invända att de redan då visste att villkoren för deras verksamhet skulle kunna komma att ändras efter 1999, om marknaden så krävde. Jodå - det känner vi också till. Men så grundläggande ändringar som att man tvingar operatörerna att öppna sina nät tror jag inte att någon hade väntat sig. Dessutom är det inte en avtalsändring som sker just nu, utan det är en lagändring - en retroaktiv sådan. En ändring av spelreglerna retroaktivt kan hämma investeringsviljan. Företagen i Sverige måste kunna lita på staten. Det är grundläggande etik för den marknadsekonomi som åtminstone vi kristdemokrater vill ha i Sverige. Hur påverkas kommande investeringar? Vad tänker de kommande UMTS-operatörer som ska bygga upp den tredje generationens mobiltelefoni i Sverige? Vad tänker IT-investerarna om detta att staten plötsligt kan ändra de regler som man har varit överens om? Konkurrensverket är emot denna lagändring just av det skälet att investeringsviljan kan hämmas. Säger detta ingenting till de partier som vill driva igenom detta? Säger det ingenting att andra länder, som t.ex. Finland och Storbritannien, har förkastat denna modell? Varför har EU-kommissionen inte rekommenderat en sådan generell skyldighet att öppna näten, utan i stället valt frivillighetens väg? Jag är tacksam för svar senare i denna debatt. Nu noterar jag med besvikelse att statsrådet Sahlin inte är här och försvarar sin proposition, men det finns säkert någon från Socialdemokraterna, som t.ex. Monica Green, som kan ge svar. Vad kommer att hända med investeringsviljan, Monica Green? För det andra menar vi att förslaget innebär överreglering. Lagrådet skriver så här: "Lagrådet vill allvarligt ifrågasätta om det är möjligt för en myndighet att med någon grad av säkerhet bedöma om det finns nätkapacitet tillgänglig i nätet". Hur mycket energi, och hur stora kostnader, ska operatörerna lägga ned på att tvista om kapaciteten i sina nät och på att bevisa att man har eller inte har överkapacitet? Dessa s.k. transaktionskostnader kommer självfallet att drabba konsumenten, dvs. att det blir dyrare att ringa i stället för billigare. Här är socialdemokraterna i utskottet inte överens med regeringen om vem som ska avgöra tvisterna. Det ska bli intressant att följa den uppgörelsen. Ni är på väg att skapa en överreglering på ett område som är snabbt växande, och det kan innebära en risk för stagnation och minskad konkurrens i stället för ökad sådan. För det tredje tycker vi att förslagets motiv är grumliga. Det är för dyrt att ringa, säger någon. Det är för dålig konkurrens, sägs det. I propositionen säger regeringen att man inte kan dra några slutsatser om prisutvecklingen på området. Det finns utredningar som visar att Sverige är ett dyrt mobiltelefoniland, och det finns utredningar som visar på motsatsen. Men flera uttalanden från statsrådet Sahlin har visat att det är just höga priser som motiverar denna lagändring. Är inte statsrådet överens med regeringen? Det kan man fråga sig. Nyligen har prissänkningar gjorts av samtliga GSM-operatörer. Nyligen har Telia, innan denna lagändring trätt i kraft, börjat upplåta sina nät på frivillig grund. Motiverar priserna en retroaktiv lagändring? Jag frågar socialdemokraterna detta. Hur är det egentligen med konkurrensen? I propositionen kan man läsa att konkurrensen inte fungerar tillfredsställande på mobiltelemarknaden. I en annan proposition - IT-propositionen - kan man läsa att konkurrensen utvecklats mycket positivt vad gäller mobiltelefonin sedan telelagens tillkomst år 1993. Hur ska man ha det? Är inte regeringen överens med regeringen? Är konkurrensen bra, eller är den dålig? Motiverar konkurrensen en retroaktiv lagändring? Jag undrar också, fru talman, om Monica Green senare möjligtvis kan förklara för mig och andra vilka motiv som ligger bakom denna lagändring. Är det så att motiven är påhittade i efterhand för att rättfärdiga en kraftfull politisk handling, som denna lagändring uppenbarligen ska vara? Uttalanden från flera operatörer som vill använda GSM-näten har gått ut på att det är en tandlös åtgärd och en tandlös lagändring. Någon uttryckte sig så här: Vi är inte intresserade av ledig kapacitet klockan tre på natten. Det uttrycktes vid en hearing som trafikutskottet och näringsutskottet nyligen hade. Ni riskerar alltså att minska förtroendet för staten hos näringslivet. Ni riskerar att företag väljer andra länder för att investera i IT-infrastruktur. Dessutom riskerar ni en överreglering på området. Allt detta sammantaget ökar risken för att det blir dyrare att använda sin mobiltelefon. Det var väl inte det ni menade?

Fru talman! Dagens debatt handlar i grunden om hur regelverket omkring den mobila telefonin kan utformas för att främja konkurrens, flexibilitet och dynamik. Sverige är ju ett av världens mest mobiltelefontäta länder, och utvecklingen på det här området har formligen exploderat de senaste åren. I takt med att nya tjänster erbjuds kommer användningen med all sannolikhet att fortsätta att öka. I dag vet vi att det finns 5 miljoner abonnemang i Sverige. Ungefär Vi i Centerpartiet är, som sagt, övertygade om att också denna snabbt expanderande sektor i samhället mår väl av att många olika aktörer agerar och att monopol och oligopoltendenser motverkas. Det är därför som vi välkomnar regeringens förslag om en ändring i telelagen, så att nätkapacitet för mobil kommunikation kan upplåtas till företag som saknar egna nät och att marknadsmässiga villkor ska gälla för sådana här upplåtelser. Att konkurrensen på det här området inte har varit särskilt stark framgick bl.a. av den OECD-rapport som kom förra året. Där konstaterades det att Sverige låg klart högre än våra nordiska grannländer när det gäller prisnivåerna för den mobila telefonin. Nu invänder en del och säger att det har hänt mycket sedan dess. Det är naturligtvis sant. Det kom en rapport, som var beställd av Europolitan, strax före årsskiftet där det hävdades att de svenska mobiltelefonpriserna inte var högre än priserna i övriga nordiska länder. Sanningen är naturligtvis att det beror lite grann på hur man mäter och vilka taxor man tittar på. Man kan till en viss del få fram det resultat som man vill få fram. Men att det har varit så här kan vi nog vara helt överens om. Det går sannolikt åt rätt håll, och det ska vi vara glada för. Alla partier och ledamöter här i riksdagen vill säkert att svenska folket ska kunna använda sina mobiltelefoner runt om i landet, att teletrafiken ska fungera bra och att priserna ska vara så låga som möjligt. Det är väl snarast formerna för hur detta ska kunna uppnås som det finns delade meningar om. Det framgick inte minst av Johnny Gyllings inlägg. Ändå förvånar det mig att Kristdemokraterna och Folkpartiet inte anser sig kunna biträda huvudprincipen i detta viktiga förslag för att öppna möjligheterna för fler aktörer på mobilteleområdet. Det hedrar moderaterna, åtminstone majoriteten av moderaterna, att de under resans gång har backat från sitt avslagsyrkande i detta ärende och tagit intryck av bl.a. den hearing i ärendet - som också Johnny Gylling åberopade - som vi hade tillsammans med näringsutskottet. De har ändrat ståndpunkt och tillstyrker nu den här ändringen i lagen. Ett av de starka skälen till att det är nödvändigt att öppna upp mobiltelenäten, som här föreslås, är som bekant att naturlagarna sätter bestämda gränser på det här området. Det frekvensutrymme som finns tillgängligt är begränsat. Därmed kan man inte släppa in hur många nätoperatörer som helst. För närvarande finns det, som bekant, tre mobilteleoperatörer på den svenska marknaden. Det är Telia, Europolitan och Tele 2. Och vi kunde i går i tidningarna läsa att vi, tack vare att riksdagen och regeringen nu är i färd med att öppna upp mobiltelenäten, redan har fått in flera aktörer och intressenter som vill vara med. Det som vi kunde läsa om i går var att det norska företaget Sense nu kommer in på den svenska marknaden via Telia. Centerpartiet bejakar en förändring av telelagen som öppnar för fler aktörer på mobiltelemarknaden. På några punkter har vi dock anfört kritik och invändningar, och vi har pekat på att det är tveksamt om propositionen med sina förslag kan leva upp till de övergripande målen om att telekommunikationerna ska bidra till regional balans, vara öppna och flexibla osv. Med de skrivningar som vi har enats om i utskottet har jag inte behövt fullfölja våra yrkanden. Däremot har vi i en motivreservation tillsammans med moderaterna kritiserat vissa punkter. Vi efterlyser bl.a. förslag när det gäller just nationell roaming. Vi efterlyser tredje generationens mobiltelenät, UMTS systemet. Vi tycker att det är onödiga förseningar på det här området. En punkt i propositionen har föranlett utskottet att göra ett tillkännagivande. Det är frågan om tvistlösning i de fall två olika parter inte kan komma överens. I Centerpartiets motion i det här ärendet har vi pekat på det angelägna i att försöka hitta ett enklare tvistlösningsförfarande än det som innebär att man behöver gå till domstol. Det har också påpekats i en motion från socialdemokraterna, och vi har enats om ett tillkännagivande. Med utskottets förslag får nu regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med förslag på det här området. Innebörden i detta tillkännagivande ligger väl i linje med det som vi från Centerpartiet har framhållit.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

Fru talman! När det gäller ökad konkurrens på mobiltelemarknaden föreslår regeringen att de som har tillstånd för mobila telenät ska ha en skyldighet att upplåta nätkapacitet för andra operatörer. Det är en angelägen fråga hur konkurrensen ska öka och det därigenom ska bli billigare för den enskilde att använda mobiltelefon. Folkpartiet anser också att konkurrensen bör öka och att mobiltelefoni bör bli billigare. Regeringen har dock inte på ett övertygande sätt visat att mobiltelefoni är dyrare i Sverige än i andra länder eller att regeringens förslag leder till en bättre fungerande marknad. Den väg som regeringen har valt är utomordentligt riskfylld och torde också främst bli ett slag i luften. Det finns risk att framtida utbyggnader på en rad högteknologiska områden äventyras om regeringens förslag i propositionen förverkligas. Vi kan konstatera att regeringen har hastat fram ett förslag utan att överväga konsekvenserna på längre sikt. Man har inte ens inväntat viktiga steg i den interna beredningsprocess som starkt påverkar denna fråga. 1999 om skyldighet att upplåta kapacitet i det fasta nätet, men som också synes gälla det mobila nätet, är under beredning. Detta förslag överlappar delvis propositionen. Vidare borde frågor om konkurrensen på mobiltelemarknaden behandlas i samband med fastställande av villkoren för Telias privatisering. Detta hade varit motiverat bl.a. därför att Telia Mobile enligt regeringens egen bedömning är den enda aktör som kan anses ha ett betydande inflytande på marknaden. Det har också skett en glidning i motiveringen för ingreppen. Från att man har haft utgångspunkten att mobiltelefonitjänster är dyrare i Sverige än i jämförbara länder motiveras ingreppen nu snarast med att utvecklingen av nya tjänster underlättas med regeringens ingrepp. Som nämnts tidigare har regeringens huvudsakliga utgångspunkt varit att priset på mobiltelefonitjänster är högt i Sverige i jämförelse med främst de nordiska länderna. Detta styrks dock inte i propositionen. I stället konstateras det att några entydiga slutsatser i prisfrågan är svåra att dra. Det står på s. 11. Eftersom prisfrågan åtminstone till en början lyftes fram som det starkaste argumentet för att genomföra lagändringen är propositionen anmärkningsvärt svag i denna del. Det är självfallet ett liberalt intresse att konkurrens råder och att priser pressas till konsumenternas nytta. Men reglerande åtgärder måste bygga på realistiska utgångspunkter och leda till åsyftad effekt. Detta synes inte vara fallet med regeringens proposition. Folkpartiet motsätter sig förslagen i propositionen. Vi kan instämma i beskrivningen av att det i dag råder en oligopolsituation på mobiltelemarknaden. De tre nätoperatörer som för närvarande finns är inte särskilt villiga att släppa in konkurrerande operatörer på näten. Som nämnts tidigare kan inte de negativa effekterna på marknaden för mobiltelefonitjänster beläggas som regeringen har trott. Sverige är bland de världsledande nationerna på området. Detta torde förklaras av den tidiga avregleringen av telemarknaden. Utvecklingen har gynnats av att man hittills har avstått från detaljregleringar och har arbetat med generella riktlinjer, vilket är av stor vikt på en så dynamisk och snabbt föränderlig marknad. Det hindrar inte att det är viktigt att arbeta för en fungerande konkurrens. Men det måste göras med vettiga metoder. En avgörande invändning mot regeringens tvångsmetoder är att de dels åtminstone från rättssäkerhetssynpunkt är tvivelaktiga, dels riskerar att negativt påverka viljan att investera i framtida utbyggnader. I Post och telestyrelsens ursprungliga förslag ville man ändra i de tillstånd som gäller för de nuvarande operatörerna. Detta mötte dock så mycket juridiskt välgrundad kritik att regeringen i stället föredrog att ändra förutsättningarna genom lagstiftning. Lagrådet finner att det rör sig om en retroaktiv lagstiftning men kan ändå anse detta acceptabelt. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1. Jag står givetvis också bakom den andra reservation som Folkpartiet har skrivit under.

Fru talman! Nu ska vi behandla telelagen igen - det blir allt oftare. Det beror naturligtvis på att vi i Sverige vill ha en vässad lagstiftning och att vi hela tiden har legat långt framme när det gäller fast telefoni, mobiltelefoni, IT, Internet och snart också mobilt Internet. Vi ligger i framkant, och det ska vi fortsätta att göra. Vi ska ändra telelagen, för vi ska få bort ett oligopol som förekommer på marknaden. Det är för höga mobiltelefonkostnader, och vi hindrar också nya tjänster att komma till. Vi ska upplåta nätkapacitet när den finns tillgänglig. Vi ska se till att konkurrensneutrala priser används, dvs. samma priser internt och externt. PTS får bli den myndighet som hanterar de eventuella tvisterna. För den nya mobiltelefongenerationen behövs det betydligt fler tjänsteföretag som kommer in och konkurrerar på marknaden. Det är för konsumenternas skull vi gör den här förändringen, inte för någon annans skull. Vi socialdemokrater är självklart för att hela Sverige ska ha tillgång till goda telekommunikationer. De moderna telekommunikationerna är viktiga för att skapa arbetstillfällen och utveckla välfärden. Därför föreslår vi den här telelagändringen, precis som Postoch telestyrelsen har föreslagit. Det innebär också att mobilteleoperatörerna ska bedriva verksamhet i hela landet. Vi förlitar oss alltså inte på de privata företagens goda vilja att investera i ny infrastruktur på mobilteleområdet, utan vi ska se till att Post och telestyrelsen noga följer den geografiska täckningen. Vi riskerar därmed inte att hamna i en situation att behöva lita på marknadens lösningar, utan vi ger staten möjlighet att följa utvecklingen noga. Mobilteleoperatörerna måste öppna sina nät så att tjänsteoperatörerna får rätt att köpa kapacitet på dessa. Motivet är, som jag sade inledningsvis, den bristande konkurrensen på mobilteleområdet som har inneburit höga priser och ett litet utbud av tjänster. Jag ser det alltså som att det blir både hög kvalitet, fler tjänster och lägre priser. Det är alltså anledningarna till att vi ändrar lagen. Trots detta har det, som flera talare har påpekat, funnits en oro för hur förslaget skulle påverka mobilteleföretagens investeringsbenägenhet. Det är lite konstigt, tycker jag, eftersom de visste om att villkoren för deras tillstånd skulle kunna ändras efter 1999. Det sades redan i tillståndet att det visserligen skulle gälla till år 2004 men att det därefter kunde omprövas. Villkoren gällde till utgången av år 1999 och kunde därefter ändras. Av förarbetena till lagen framgår också att utvecklingen inom teleområdet är mycket snabb, med de nya tekniska lösningarna och nya tjänster. Företagen hade alltså kunnat förutse detta, eftersom det går så oerhört snabbt i den här branschen. Nu säger Johnny Gylling och Kenth Skårvik att det inte alls är för dyrt att ringa här i Sverige och inte alls är högre kostnader i Sverige än i andra länder. Jag menar att ni har fel. Visserligen har man nu - under galgen - sänkt priset, och det är ju trevligt. Precis när vi ska införa en lagändring går det att sänka priset. Kan det betyda att det har varit för högt tidigare? Eller hur ska vi tolka det? Det är i alla fall bra att priserna går nedåt, men det är fortfarande för dyrt. Det är också för dyrt att skicka SMS meddelanden, som är mycket vanligt bland ungdomar. Det har alltså varit svårt för kunderna att organisera sig, till skillnad mot de tre stora mobilteleoperatörerna. Det är inte särskilt märkligt att prisnivån är hög, eftersom mobilteleoperatörerna har bestämt både priset och tjänsteutbudet tidigare. Men det finns alltså flera hundra tjänsteföretag som skulle kunna erbjuda sina tjänster om de fick chansen, om de fick rimliga möjligheter. Vi tror alltså att detta kan påskynda utvecklingen mot att gamla gränser mellan datateknik, telekommunikation, ljud och bildförmedling suddas ut. Vi tror också på de nya tekniska lösningarna och tjänsterna. Man skulle kunna tro att ni liberaler är för konkurrens, men det visar sig att det är bara läpparnas bekännelse. Så fort de stora multinationella bolagen blir naggade i kanten eller får sälja den kapacitet som blir över till andra tjänsteleverantörer tar ni till storsläggan och pratar om konfiskation. Hade det bara gällt Telia tror jag att ni hade varit glada, om jag får ha en privat uppfattning. Nu visar ni ganska tydligt era kort. Ni ställer er på företagens sida mot privatkunderna, mot ungdomarna och mot framtiden. Ni bromsar utvecklingen. Vi har ett lustigt undantag från Folkpartiet, kd och en moderat. Moderaterna tog till de stora orden under motionstiden efter den här propositionen, och då ville de absolut inte vara med på det här och ville avslå propositionen. Nu ska jag inte säga "sent ska syndaren vakna", för det har hänt även oss - kanske inte under motionstiden, men att vi har kommit till insikt. Det är alltså positivt att man kan ändra sig. Det är bara bra att de flesta moderater har kommit till insikt. Det kommer ytterligare en på talarlistan sedan. Man är alltså inte helt enig från moderat sida, utan en har gått i kd-fällan och går i samma hjulspår, vill hindra utvecklingen och ställa sig på företagens sida mot kundernas och konsumenternas vilja. Ni pratar om att det här innebär nya regleringar, och ni tror att operatörerna ska ägna all kraft och tid åt att försöka undgå det här. Jag tycker att det är patetiskt. Det är klart att vi ställer oss på konsumenternas sida. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Som vanligt talar socialdemokraterna ofta och väl om att de har höga ambitioner. Hela Sverige ska ha tillgång till goda mobiltelekommunikationer, säger Monica Green. Tidigare talade de om att hela Sverige skulle få tillgång till bredband. När propositionen lades fram visade det sig att det handlade mycket om utredning, vänta och se, kanske, om och men. Nu vet vi att det är flera viktiga förslag på gång, bl.a. om s.k. nationell roaming. Vi vet att UMTS, tredje generationens mobiltelefoni, är på gång. Men då inställer sig frågan: På vilket sätt är socialdemokraterna beredda att säkra just hela Sveriges tillgång till den nya tekniken? Det är en uppenbar risk, såvitt jag kan bedöma, att t.ex. UMTS kommer att byggas ut i de stora stråken, i de stora tätorterna, men att stora delar av landet inte kommer att få del av detta, åtminstone inte till att börja med. På vilket sätt är socialdemokraterna beredda att säkra hela landets tillgång till den bästa tekniken?
Fru talman! Bl.a. genom att vi genomför denna lagförändring. Det kanske t.o.m. uppmanar till samarbete. Vi vet nämligen att företag kan samarbeta om utbyggnaden. Och sedan kan de börja konkurrera när de väl har gjort en utbyggnad. Vi har sett exempel på det. Om de bara får de spelregler som denna nya lag innebär kommer det att kunna innebära att de hjälps åt med utbyggnadstakten. Det är alltså viktigt att vi inte väntar in nya förslag. Jag hörde Sven Bergström säga i sitt anförande att vi borde ha väntat in nationell roaming, att vi borde ha väntat in nya UMTS, osv. Men om vi alltid ska vänta in det som är på gång, så kommer vi aldrig att ta steget till den nya och välvässade mobiltelelagen. Vi måste alltså fortsätta med de små stegen och hela tiden uppdatera telelagen. Det är därför som den också är en färskvara.
Fru talman! Man ska hjälpas åt med utbyggnaden, säger Monica Green. Men det är ju alldeles tydligt att det också bara är fromma förhoppningar på marknadens aktörer. Vad jag efterlyser är på vilket sätt regering och riksdag, majoriteten här i huset, är beredda att säkra hela landets tillgång till den bästa tekniken, vilket socialdemokraterna så ofta talar om, men som de så sällan är beredda att vidta konkreta åtgärder för att leva upp till. Jag vet inte hur noga Monica Green lyssnade på mitt anförande. Jag förordade verkligen inte att man skulle vänta ytterligare med den här propositionen. Däremot hade det varit bra om regeringen hade förmått att ta ett helhetsgrepp, så att också nationell roaming och UMTS, den tredje generationens mobiltelefoni, hade kommit med redan nu. Vi vet ju att andra länder ligger före Sverige på detta område. Och det är viktigt att vi inte tappar tempo. Sverige är ett framstående land på detta område, och det är viktigt att vi inte tappar tempo och vår position på det här området. Men vad jag gärna vill ha besked om är konkreta åtgärder, inte bara fromma förhoppningar på marknaden när det gäller det som kommer nu i nästa steg.
Fru talman! Det är bra att Sven Bergström yrkar bifall till det här förslaget, eftersom det faktiskt är detta som det innebär. Den här förändringen innebär nämligen att Post och telestyrelsen ska följa utvecklingen och t.o.m. ställa krav på att den geografiska täckningen ska kunna utgöra ett villkor för mobiltelefonoperatörerna för att de ska kunna bedriva verksamhet över huvud taget. Vi kan inte förlita oss helt på de privata företagens goda vilja, utan vi måste följa detta. Och då gör vi det med hjälp av Post och telestyrelsen. Det förstärker vi i denna lagstiftning.
Fru talman! Först vill jag protestera mot att Monica Green lägger ord i min mun som jag inte vet om att jag har sagt - att det inte alls är för dyrt att ringa från mobiltelefoner. Vad jag har sagt är, precis som regeringen, att man inte bestämt kan säga om det är dyrare i Sverige än i andra länder att ringa med mobiltelefoner. Det står ju i propositionen, Monica Green. Det är lätt att allmänt säga att det är dyrt att ringa. Som konsument tycker man ju alltid att det är dyrt att ringa, oavsett vilken prisnivå det är. Monica Green påstår däremot i sitt anförande att det är höga kostnader i Sverige och att det är bristande konkurrens. Kan då Monica Green hjälpa oss andra att förstå vad ni och regeringen egentligen tycker? Är det dyrt att ringa i Sverige jämfört med andra länder eller inte? Är det bristande konkurrens eller inte? I IT-propositionen står det nämligen att konkurrensen på mobilmarknaden har utvecklats mycket bra i Sverige sedan telelagen kom 1993. Om Monica Green kan reda ut dessa saker så vore det bra.
Fru talman! Jag kan ta det en gång till för säkerhets skull så att alla förstår. Ja, det är dyrt att ringa i mobiltelefon i Sverige, även om man räknar med att man subventionerar inköpen av själva mobiltelefonen. En del mobiltelefonföretag hävdar att eftersom de subventionerar inköpet så blir det billigare om man slår ut den kostnaden. Men även om man jämför med detta så är det dyrt att ringa. Oavsett om vi jämför med Norge, med USA och med oerhört många länder så är priset högt i Sverige. Nu har det visserligen sjunkit sedan vi aviserade detta lagförslag, vilket också tyder på, tycker jag, att priset låg för högt tidigare. Och det kommer att sjunka ytterligare. Sedan frågade Johnny Gylling om konkurrensen fungerar väl. Nej, som jag sade i mitt inledningsanförande så tycker vi att det råder en oligopolställning, eftersom vi uppfattar det som att de i stort sett har kommit överens om priserna och ligger på samma prisnivå. Då fungerar inte konkurrensen på det sättet. Men det finns många saker som kan bli bra genom denna lagförändring.
Fru talman! Jag konstaterar att Monica Green och regeringen har olika uppfattningar i denna fråga. Det beror på vilken proposition och vilka uttalanden som man läser om det råder bristande konkurrens eller god konkurrens. Men då vet vi i alla fall sanningen nu. Då skulle jag vilja be Monica Green att också redogöra för jämförelsen med andra marknader, som det talas om i betänkandet - elmarknaden, gasledningsmarknaden, som snart ska behandlas i riksdagen i en annan proposition. När det gäller avregleringen på dessa områden jämför man ju med mobiltelefonin. När man läser propositionen om ny naturgaslag så finns det en stark argumentation för att inte öppna dessa gasledningar för mindre leverantörer, eftersom det skulle hämma konkurrensen på lång sikt, och de som har byggt infrastrukturen skulle inte kunna hämta igen sina investeringar. Om man byter ut gasledningar mot mobiltelefoni så argumenterar regeringen på två helt olika sätt i två olika propositioner. Denna jämförelse mellan olika marknader står Monica Green bakom i trafikutskottets betänkande. Jag vore tacksam om vi kunde få även detta utrett.
Fru talman! Jag diskuterar mobiltelefonförändringen här nu. Om Johnny Gylling tror att han ska försöka hitta andra exempel på andra områden som ligger i ett annat skede i marknaden och i marknadsutvecklingen så kan jag inte kommentera det i dag. Utan det är mobiltelefonlagen som vi nu ändrar. Johnny Gylling sade i sitt inledningsanförande att man vill kunna lita på staten. Och det kan ni göra, eftersom vi tar ansvar för detta. Vi kommer att följa utvecklingen. Vi kommer att se till att vi inte bara går på frivillighetens väg, eftersom det har visat sig att de små företagen inte har kunnat erbjudas möjligheter i fråga om tjänster. Jo, sent omsider fick ett företag före jul en möjlighet att till en ganska hög kostnad få en uppgörelse.

Fru talman! Vi vet vad Lagrådet har sagt när det gäller PTS roll i detta. Regeringen respekterar Lagrådets synpunkter men det gör icke trafikutskottets socialdemokrater. Har ni inga betänkligheter till det förfaringssätt som ni nu driver igenom i denna process med de osäkerheter som kan finnas, som står i motsats till de vad regeringen har för uppfattning?
Fru talman! Nej, vi har inga betänkligheter. Vi vet att vi inte behöver följa Lagrådets rekommendationer. Vi tycker att det är bättre att PTS gör upp om tvisterna. Därför har vi föreslagit det. Lagrådets uppgift är att berätta för oss att detta kan komma att ske och att detta innebär det och det, men vi har ingen skyldighet att följa Lagrådet. Det har vi inte gjort i det här fallet.
Fru talman! Det är lite beklämmande att höra Monica Greens ordalydelse, nämligen att vi inte behöver följa Lagrådet. Det känns som översitteri. Det är ju trots allt landets mest erfarna jurister som sitter i Lagrådet, och de är mycket kritiska till att PTS får denna roll. Jag är övertygad om att det sätt ni driver igenom frågan kommer att innebära stora negativa konsekvenser för näringen.
Fru talman! Jag har respekt för att de är oerhört duktiga i Lagrådet, och jag vill över huvud taget inte ifrågasätta deras kunnighet. Men som förtroendevald måste man inte följa dem. De ger en rekommendation. Vi kan däremot konstatera att Lagrådet har haft olika uppfattningar sedan förra gången vi ändrade lagen. Den här gången tyckte Lagrådet en annan sak angående PTS. Förra gången tyckte Lagrådet att det var okej. Även Lagrådet har ändrat uppfattning.
Fru talman! Monica Green beklagade i sitt anförande att vi skulle ha sagt att vi inte ville ha konkurrens och att vi i Folkpartiet inte vill ha lägre priser. Det är faktiskt tvärtom. Det är därför vi är emot. Det är helt klart att det inte blir konkurrens i någon större omfattning. Det blir inte bättre än vad det är i dag. Det kommer inte heller att bli lägre priser i någon större omfattning. Blir det så är det bara att tacksamt ta emot. Jag vet inte om Monica Green har läst Aftonbladet i dag. Där finns en debattartikel skriven av sju operatörer. De är konkurrenter till Telia. Rubriken är "Tandlös lag ger höga mobiltelefonräkningar". Man säger att "tyvärr är risken stor att konkurrensen inom mobiltelefoni fortsätter att vara dålig". Man säger att "kampen för lägre priser har i stället blivit en papperstiger. - Det mest oroande i de två förslagen är proceduren för tvistlösning. - Framtida processer kommer därmed att ta lång tid -. En principiellt viktig svaghet i propositionen om skyldighet att upplåta nätkapacitet är att nätägarna kan gömma sig bakom kapacitetsbrist och därmed hålla nya operatörer borta. - Som konsument har man anledning att vara både besviken och orolig. - Som medborgare kan man känna sig snuvad." Det är detta som står i debattartikeln i dag skriven av sju operatörer. Jag utgår från att de som operatörer känner sig lite bakom när de inte får vara med i dansen. För att det ska bli konkurrens måste det vara fler operatörer. Det är därför jag frågar om Monica Green har läst artikeln och vad hon säger om detta.
Fru talman! Jag har inte läst artikeln. Det är precis dessa vi hjälper in på marknaden. Det är precis dem som Kenth Skårvik vill ställa utanför marknaden. Ni vill bromsa utvecklingen helt. Vi går ett steg i rätt riktning. Ni vill bromsa och gå åt andra hållet. Vad dessa vill göra - och vad jag förstår av det Kenth Skårvik säger - är att de vill gå ännu längre. Hur vill Kenth Skårvik ha det? Ska vi bromsa utvecklingen eller ska vi gå snabbare fram? Vi har tagit ett steg i rätt riktning.
Fru talman! Det är klart att vi inte ska stoppa utvecklingen. Det är precis samma för oss som för dem som har skrivit artikeln, att vi tror inte att propositionen ger något bättre än hur det är i dag. Vi tror att det kommer att bli tvister. Vi tror att det kommer att bli besvärligt. Därför har vi inte velat gå med på denna proposition. Vi tror att det kan bli bättre. Vi hoppas att man kommer tillbaka med bättre propositioner än denna.
Fru talman! Det första steget är bra på att släppa in samtliga operatörer Kenth Skårvik ger exempel på. Kenth Skårvik vill ställa dem utanför. Han vill hålla de tre nuvarande operatörerna om ryggen. Han vill inte släppa in någon annan - inte ens de små tjänsteoperatörerna. De är jätteviktiga i den nya generationens mobiltelefonprocess. Jag kan trösta Kenth Skårvik med att ett av argumenten som Kenth Skårvik läste upp från dagens Aftonbladet - som jag själv inte har läst - är att den framtida processen kommer att ta lång tid. Det har vi undanröjt genom att vi ger PTS möjligheten att inte behöva gå vidare till en domstol. Moderaterna ondgjorde sig över att vi gör det smidigare att lösa tvister och därför får en snabbare process.

Fru talman! Ett grundläggande mål för Vänsterpartiet med telepolitiken är att hela landet ska ha tillgång till bra telekommunikationer. De ska bidra till tillväxt och sysselsättning i hela landet. Regeringens förslag att öppna mobiltelenäten för tjänsteleverantörer är därför helt i enlighet med våra grundläggande värderingar. Då kommer det att finnas många tjänsteföretag som kan erbjuda olika tjänster till konsumenterna. Detta kommer också att främja användandet av tredje generationens mobiltelefoner, som nu kommer att spela en oerhört viktig roll. Det mobila kontoret blir för första gången verklighet. Vänsterpartiet skulle gärna ha sett att staten själv genom sitt bolag Telia hade byggt upp ett enda mobiltelenät och sedan öppnat detta för att olika företag på lika villkor skulle ha fått konkurrera med varandra. Nu är dock förhållandet, som vi har hört, att tre företag har byggt upp separata nät, och regeringens förslag om att öppna dessa nät mot marknadsmässig ersättning tycker vi är ett förslag i rätt riktning. Enligt Vänsterpartiets uppfattning har dessa tre företag bildat ett oligopol där konkurrens inte har etablerats. Detta har resulterat i höga priser för konsumenterna och att andra operatörer har haft oerhört svårt att få hyra in sig på näten. Enligt propositionen ska tjänsteföretagen endast få möjlighet att bedriva verksamhet när det finns en överkapacitet i näten. GSM-tekniken har sedan den introducerades i början av 90-talet genomgått en mycket snabb utveckling. Alla kända leverantörer som Nokia, Ericsson, Nortel osv. har utvecklat tekniker som kan fördubbla, t.o.m. öka kapaciteten, i en cell upp till tio gånger. Det enda som krävs är tilläggsutrustning till rimliga priser. Detta betyder att man kan producera och tillhandahålla större volymer i de utvalda cellerna och samtidigt sänka produktionskostnaderna. De tre mobilteleföretagen borde ha ett intresse av att få in ytterligare trafik i sina nät då det är mycket låga kostnader för att uppgradera näten. De har dock bara släppt in knappt en handfull tjänsteföretag därför att det annars skulle resultera i en för dem oönskad prispress - framför allt gäller detta privatpersoner. Enligt propositionen måste det ankomma på nätinnehavare, som har den närmare kunskapen om nätets struktur och kapacitet, att göra sannolikt att det inte finns någon tillgänglig kapacitet i nätet för upplåtelse till annan. När detta omsätts i handling finns det en uppenbar möjlighet för det tre företagen att hindra tjänsteföretagen från att bedriva verksamhet. Kraven på de tre företagen måste ställas betydligt högre. I denna fråga anser Vänsterpartiet att Post och telestyrelsen bör ha beslutsrätt i stället för att saken ska prövas i allmän domstol om tvist föreligger. Det är orsaken till att vi står bakom socialdemokraternas motion i detta ärende. Vi anser också att regeringen snarast bör återkomma med ett förslag till lagändring i denna fråga. Jag kan inte annat än att tycka lite synd om min moderate riksdagskollega från Torsby Jan-Evert Rådhström. Att stå i talarstolen och framföra Moderata samlingspartiets ståndpunkt i denna fråga kan inte vara lätt. Rådhströms kamrater i näringsutskottet ansluter sig till majoriteten, som vill ha fri konkurrens på marknaden, medan Rådhströms fyra kamrater i trafikutskottet med Per-Richard Molén som första namn står bakom en motion som värnar de tre stora bolagens intressen. Jag hörde nyss Rådhström säga att detta får negativa konsekvenser för näringen. Vilken näring, Jan Evert Rådhström? Det är de tre företagen ni värnar. Ni värnar inte de nya företag som vill in på denna marknad, och ni värnar framför allt inte konsumenterna. Jag måste erkänna att jag blir riktigt rörd när Per Richard Molén och hans kamrater, som i alla andra sammanhang företräder en total avreglering och utförsäljning av statlig verksamhet, värnar det statliga bolaget Telia och sätter dess intressen före konkurrens, fri företagsamhet och konsumenternas bästa. Så synd att intresset för SJ inte är lika stort. När får vi höra Johnny Gylling kräva att SJ ska få ersättning för gjorda investeringar, när järnvägsmarknaden öppnas med fullständigt kaos som följd? Franska staten sköter ju kollektivtrafiken i Stockholm. Är det bra, Johnny Gylling? Fru talman! Därmed yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Jag skulle vilja fråga Sture Arnesson hur Vänsterpartiet ser på ingångna avtal. I detta fall har vi ett ingånget avtal mellan staten och tre mobiltelefonoperatörer. Finns det anledning - det finns det tydligen enligt Arnesson - att bryta ett sådant avtal? Jag vill också fråga vad det är för skillnad mellan att på marknadsmässig grund frivilligt öppna sina nät för andra operatörer och få betalt för de kostnader man har och den lagändring som ni försöker genomföra. Vad är det egentligen för skillnad? Skillnaden är, enligt min uppfattning, att ni krånglar till det och att ni överreglerar. Vi hörde att man skrev i artikeln att det blir tandlöst. Detta borde marknaden kunna klara själv under de år som är kvar till dess att licenserna löper ut för mobiltelefonioperatörerna. Anser Sture Arnesson att man ska hålla ingångna avtal eller inte?
Fru talman! Jag konstaterar, som Monica Green, att det fanns en kontrollstation 1999. Som Monica Green sade har utvecklingen gått oerhört snabbt. Nu är det inte dessa tre företag som ska driva denna verksamhet, utan de ska göra det tillsammans med nya operatörer för att vi ska få rimligare priser för konsumenterna. Det gäller framför allt ungdomar, som ju använder mobiltelefoner väldigt mycket i dag. Skillnaden mellan regeringens förslag och socialdemokraternas motion, som vi ansluter oss till, har att göra med att man enligt Lagrådet måste gå till domstol när det föreligger tvist. Det är väl, om någonting, en besvärlig procedur. Det är inte ens säkert att de mindre företagen har råd att våga ge sig in i ett domstolsförfarande, som kan kosta väldigt mycket. Därför tycker vi att det är Post och telestyrelsen, som har sakkunskap på detta område, som ska sköta tvisterna. Därför ber vi regeringen att skyndsamt titta på detta och återkomma med ett nytt lagförslag.
Fru talman! Det finns en uppenbar risk för att Vänsterpartiet försöker köpa billiga röster genom att säga att detta gynnar ungdomar som behöver använda mobiltelefon mycket. Det är klart att alla vill att det ska bli billigare. Det finns väl ingen som är emot det? Sedan påstår Sture Arnesson att vi andra håller de tre operatörerna om ryggen. Men vad fanns det för marknad om dessa tre operatörer inte hade byggt upp några GSM-nät, Sture Arnesson? Varför var de villiga att investera miljarder i dessa nät? Så kommer staten, med Vänsterpartiets stöd, och river upp dessa avtal i förtid. Det är detta vi vänder oss emot. Sedan jämför Sture Arnesson denna fråga med frågan om SJ. Jag konstaterar bara att Vänsterpartiet var emot avregleringen på telemarknaden för sju år sedan, ungefär. Ni är emot avregleringen på järnvägsområdet. Så småningom kommer de problem som finns att rätta till sig - det är jag övertygad om - på järnvägssidan, om vi nu ska jämföra. Då tycker kanske även Vänsterpartiet att också den avregleringen var lyckad. Det får vi se i framtiden.
Fru talman! Att vi är ute efter att köpa billiga röster är en ganska grov beskyllning. Det är vi inte, Johnny Gylling. Vi försöker föra en konsekvent politik. Om det sedan är ungdomar som blir glada över att det genomförs är en annan sak. Att vi inte är med på förändringarna vad gäller SJ beror på att vi ser att de inte har varit bra. Detta tror vi är bra, och därför är vi med på det.
Fru talman! Det är trevligt att min länskamrat Sture Arnesson har sympatier för mig, men han behöver inte tycka synd om mig eller någon annan. Vi har ställt oss bakom detta med en motivreservation, som han säkert känner till. Om man ska prata om att tycka synd om människor kan man erinra sig att det finns partier - kommunister - som sitter i utskottet och för fram motioner om lastbilslängder och kortare ekipage. När de får reda på vilka konsekvenser förslagen skulle få säger de att ingen bransch ska drabbas, utan det ska medges undantag för i stort sett samtliga branscher. Ändå står de fast vid en motion som inte har något som helst berättigande. Fru talman! Jag skulle också vilja fråga Sture Arnesson om PTS roll. Det låter på Sture Arnesson som att det ska bli så smidigt med PTS. Men kan det verkligen vara ett smidigt förfarande om man går vägen över länsrätt, kammarrätt, regeringsrätt, osv., om en part inte blir nöjd? Jag skulle vilja fråga Sture Arnesson om det känns riktigt att ärendena inte ska gå till allmän domstol utan denna väg, trots att Sveriges ledande jurister ser faran i det förslag som kommunisterna nu är med och stöttar.
Fru talman! Det är roligt att få debattera med Jan Evert Rådhström, som var en av de första hemma i Torsby som skaffade sig mobiltelefon och är känd för att ha varit en pådrivare i dessa frågor. Vad det gäller lastbilslängder kan jag säga att jag vägrar att svara. Jag har faktiskt lite svårt att se vad det finns för koppling till frågan om mobiltelefoner. Moderaterna vill att det ska gå fort. Det kommer kritik mot regeringen som går ut på att allting går så himmelens sakta på detta område. Här vill man nu ha ett omständligt domstolsförfarande i en tvistefråga. Det ska ta lång tid innan de små företagen ska kunna ta sig in på det här nätet. Jag tycker inte att det rimmar riktigt med den filosofi som ni för fram i övriga sammanhang.
Fru talman! Rättstryggheten är ingenting som Sture Arnesson kan ställa sig bakom. Han tror att det här ska gå snabbare. Men jag repeterar en gång till att länsrätten, kammarrätten och Regeringsrätten är de instanser som man måste vända sig till om man inte anser att man är rätt behandlad. Har Sture Arnesson goda erfarenheter när det gäller handläggningstider för ärenden som går denna väg i vårt land? Jag skulle gärna vilja ha ett exempel på en snabb hantering, om det är någon som måste gå den här vägen. Jag ber Sture Arnesson om ett exempel. Det vore tacksamt att få det.
Fru talman! Det är just för att det går fortare som vi tycker att Post och telestyrelsen ska ha denna roll. Nu ber vi regeringen att återkomma och titta på om det är möjligt att göra en lagändring. Den motion som socialdemokraterna har väckt och som vi stöder innebär att vi ber regeringen att skynda på detta. Det tycker vi är bra.

Fru talman! Bakgrunden till att Miljöpartiet de gröna motionerade under allmänna motionstiden angående mobiltelefonimarknaden var att samtalsavgifterna för mobiltelefoni har stått stilla i Sverige under en lång tid. Under de tre senaste åren har andelen mobiltelefoninnehavare fördubblats. I dag har varannan person en mobiltelefon, och Sverige är därmed ett av de mobiltelefontätaste länderna. Trots detta har vi internationellt sett mycket höga avgifter för att använda mobiltelefonen. En viktig förklaring till detta är den bristande konkurrens som råder på mobiltelefonimarknaden. Det fåtal aktörer som i dag finns på marknaden har inte något naturligt intresse av att kundernas samtalskostnader sjunker. Därmed uppstår ingen priskonkurrens, och därmed kan priserna fortsätta att internationellt sett vara höga i Sverige. En undersökning som gjordes av tidningen Computer Sweden och som publicerades i början av förra året visar detta tydligt vid en jämförelse med övriga nordiska länder. En förklaring till detta kan vara att det inte finns någon tjänstekonkurrens i Sverige. En undersökning som har gjorts på uppdrag av Sverige, till skillnad från i andra länder, bedrivs genom att operatörerna erbjuder tillgång till sin infrastruktur. De tre operatörerna erbjuder sina kunder tillgång till de mobiltelefoninät som de har byggt upp. I andra länder har ett stort antal företag i stället tillgång till det statligt uppbyggda nätet och kan erbjuda sina tjänster. Det säger sig självt att utbudet av tjänster, anpassningarna till olika kundkategorier och över huvud taget flexibiliteten i tjänsteutbudet blir betydligt större om IT-, medie och tjänsteföretag får utveckla och sälja tjänster jämfört med att distributionskanalerna för detta ska vara de existerande mobiltelefonioperatörerna. Post och telestyrelsen har tidigare anfört följande: Tjänstetillhandahållares affärsidéer kan komma att leda till ett bredare urval av teletjänster. Därmed främjas konkurrensen samtidigt som ytterligare valfrihet för kunder skapas. Det kan också hävdas att det inte självklart ligger i allmänintresset att det ska vara en förutsättning att inneha egen nätkapacitet för att kunna tillhandahålla mobila tjänster. Det sistnämnda är enligt min mening ett kraftigt understatement. Om egen nätkapacitet skulle krävas för mindre tjänsteföretag skulle det ju inte vara möjligt för dessa att bedriva någon verksamhet över huvud taget, annat än som underleverantörer åt nätägarna, inte direkt gentemot kunderna. Det är därför viktigt att tjänsteföretagen får möjlighet att upprätta en direkt relation med kunderna och inte bara bli en del av nätägarnas tjänster. Om det fanns en konkurrensneutral tillgång för tjänsteföretagen till mobiltelefoninäten skulle inte bara utbudet av tjänster öka utan också priserna sjunka radikalt. En annan viktig aspekt för Miljöpartiet är att mobiltelefoninäten ses som den naturresursfråga den är. Post och telestyrelsen konstaterar också att mobiltelefoninäten är en fråga om naturresurser. De som i dag har mobiltelefoninät har fått sig tilldelade radiofrekvenser. Dessa är en ändlig naturresurs, vilket innebär att alla inte kan få bygga sina egna mobiltelefoninät, utan dessa måste användas på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Post och telestyrelsen menar att det, eftersom det kan antas att det frekvensutrymme som kan avsättas för verksamheten inte är tillräckligt för att ge tillstånd åt alla som vill tillhandahålla mobila teletjänster, är rimligt att ålägga nätinnehavare, som är betydande, en plikt att tillhandahålla nätkapacitet till den som vill tillhandahålla mobila teletjänster. Att fler skulle bygga mobiltelefoninät är inte heller eftersträvansvärt för samhället eftersom det då skulle det bli ännu fler basstationer som avger strålning. Att öppna mobiltelefoninäten för olika tjänsteföretag kommer därför på lång sikt att innebära en minskning av antalet basstationer i Sverige. Vi välkomnade därför Post och telestyrelsens förslag till regeringen om att ändra telelagen så att den här beskrivna problematiken skulle kunna lösas, och naturligtvis är vi nöjda med att regeringen äntligen har lagt fram en proposition som tillgodoser våra krav. Förslaget innebär att vissa mobiltelefonioperatörer skulle tvingas att öppna sina mobiltelefoninät för olika tjänsteföretag på marknadsmässiga grunder. Bakgrunden var att ett norskt företag, Sense, begärt att få tillgång till Telias mobiltelefoninät för att erbjuda olika tjänster åt mindre företag och privatkunder. Post och telestyrelsen konstaterade dock i sitt beslut att det inte var möjligt med gällande lag att tvinga Telia till en kostnadsbaserad samtrafik på mobiltelefoninätet. När telelagen skrevs 1992 - den antogs 1993 - var det få som kunde föreställa sig den närmast explosiva framväxten av olika tjänsteföretag inom t.ex. IT och mediebranschen. I förslaget från Post och telestyrelsen står följande att läsa: PTS styrelse har diskuterat konsekvenserna av beslutet. Enligt den bedömning styrelsen gör skulle det vara positivt för konkurrenssituationen på den svenska mobiltelemarknaden och positivt för konsumenterna om affärsidéer av det slag som Sense presenterat kan förverkligas. Post och telestyrelsen konstaterar vidare följande i sitt förslag: Det är vidare ett grundläggande krav att den som tillhandahåller mobila teletjänster och får tillgång till nätkapacitet inte särbehandlas i jämförelse med andra som driver sådan verksamhet. Det bör därför ankomma på nättillhandahållaren att erbjuda likvärdiga villkor till alla som vill ta i anspråk dess tjänster. Härigenom fastslås att principen om ickediskriminering måste iakttas när villkor om leverans av nätkapacitet erbjuds. Skillnader i de priser som erbjuds olika marknadsaktörer kan vara försvarbara men ska kunna motiveras på objektiv grund. Post och telestyrelsen konstaterade alltså att det var befogat att gå till regeringen med en begäran om en lagändring och gjorde detta. Jag vill också beröra det tillkännagivande som utskottet gör. Jag ser det som naturligt att PTS, som tillsynsmyndighet, ges rollen att avgöra tvister om upplåtelse av mobil nätkapacitet. Denna princip hade Lagrådet invändningar mot. Då har regeringen i sin proposition föreslagit att parterna ska avgöra sina tvister i allmän domstol. Sedan har något unikt inträffat. De socialdemokratiska ledamöterna i trafikutskottet har nämligen motionerat i denna fråga. Socialdemokraterna i utskottet vill snarast att PTS ska få rollen som tvistlösare, till skillnad från den socialdemokratiska regeringen, som inte vågade gå emot Att jag inte motionerade på propositionen berodde på att regeringen har samma åsikt som jag, dvs. att Post och telestyrelsen såsom tillsynsmyndighet ska avgöra eventuella tvister och att regeringen därför avser att överväga frågan ytterligare och kan komma att återkomma till Lagrådet med ett omarbetat förslag. Jag kanske inte riktigt har lärt mig skillnaderna i det politiska språket, men för mig verkar det inte vara så stor skillnad gentemot det sätt på vilket socialdemokraterna i regeringen respektive i utskottet vill hantera frågan. Jag ser det dock som positivt att utskottet gör detta tillkännagivande, där vi från riksdagen vill att regeringen återkommer med förslag som ger Postoch telestyrelsen beslutanderätt vid tvister.

Fru talman! Lagrådet konstaterar entydigt i sitt yttrande att det här förslaget innebär retroaktiv lagstiftning. Lagrådet konstaterar också att förbud mot retroaktiv lagstiftning endast finns inom straffrättens område i Sverige. Moderata samlingspartiet har länge hävdat att retroaktiv lagstiftning inte ska förekomma i en rättsstat, och det svaga skyddet i Sverige mot retroaktivitet har med rätta kritiserats vid många tillfällen. Förbud mot retroaktiv lagstiftning finns också i Europakonventionen. Här svävar Lagrådet något på målet. Med hänvisning till regler om ersättning som finns i förslaget så "finner Lagrådet inte anledning antaga att förslaget skulle strida mot Europakonventionens krav". Helt säker är man alltså inte. I det yttrande som lämnats av näringsutskottet bortser man i praktiken helt från detta problem. Ändamålet - att skapa större konkurrens - blir det helt dominerande argumentet. Denna inställning finner jag orimlig. Att riva upp tre befintliga avtal - det är inte fler - som under alla förhållanden ganska snart ska omförhandlas, bara ett par år före gällande avtalsslut, anser jag inte kan utgöra ett så omfattande allmänintresse att det motiverar ett principiellt ställningstagande till förmån för retroaktiv lagstiftning. Jag vidhåller alltså den uppfattning som framförts i den moderata motionen T10 med krav på avslag på propositionen. Det finns även andra anledningar att kritisera lagförslaget. Regeringen föreslår att de tre operatörerna ska tvingas upplåta överkapacitet i nätet. Det finns inte någon definition på vad som är överkapacitet, inte hur det ska mätas och inte vem som ska fastställa om överkapacitet finns och i så fall hur mycket. Vidare säger man att överkapaciteten ska upplåtas på marknadsmässiga grunder. Med endast tre operatörer inblandade kan man allvarligt fundera om det verkligen kan anses utgöra en fungerande marknad. Lagen kommer säkerligen att ge upphov till vitt skilda tolkningar, och de tolkningstvister som kommer att uppstå lär inte hinna avgöras innan de aktuella avtalen sedan länge har löpt ut. Därmed är egentligen hela förslaget onödigt. Fru talman! Jag har några kommentarer om det ändringsförslag som s-gruppen har lagt i form av ett tillkännagivande. Om det skulle bli tillämpningen, innebär det att en och samma myndighet blir både utfärdare av regler, tillsynsmyndighet för reglerna och dömande myndighet för samma regler. Det är en ordning som har hårt kritiserats i andra sammanhang där den har funnits. Med rätta har man från Europarådet kritiserat Sverige för den mängd av administrativt dömande funktioner som myndigheterna har och att man inte arbetar via domstol. Jag ber därför, fru talman, att få yrka bifall till reservation nr 1.

Ärade riksdagsledamöter! Vi har just nåtts av beskedet att förre talmannen Ingemund Bengtsson har avlidit. Våra tankar går i denna stund till Ingemund Bengtssons anhöriga och närmaste. Men vi är många som i detta ögonblick av sorg och saknad också med glädje och stor tacksamhet minns talmannen, riksdagsledamoten, statsrådet Ingemund Bengtsson och framför allt vår goda kamrat och läromästare. Hans liv beskriver en bana som också är en del av Sveriges historia och utveckling mot demokrati, framväxten av det goda samhället och av djup och gedigen folkbildning.

Som arbetsmarknadsminister genomförde han bl.a. medbestämmandelagen 1976. År 1979 valdes Ingemund Bengtsson till riksdagens talman, ett uppdrag han innehade till 1988. Han ledde då bl.a. återflyttningen till Helgeandsholmen. Som erfaren riksdagsledamot, och så småningom som talman, var Ingemund Bengtsson ett föredöme för de unga och nya riksdagsledamöterna och för oss som senare skulle axla detta uppdrag. Vi är många som har ljusa och goda minnen av Ingemund Bengtsson. Han visade sin omgivning och de människor han mötte den största omsorg. För detta var han djupt uppskattad av såväl ledamöter som av riksdagens anställda. Ingemund Bengtsson fanns i riksdagen och i den svenska politikens hjärta genom flera årtionden. Vi hade glädjen att också därefter möta honom vid många tillfällen här i riksdagshuset.

Vi hedrar förre talmannen Ingemund Bengtsson med en stund av tystnad.

Fru talman! Sveriges ekonomi står stark i början av det nya seklet. Tillväxten är hög, jobben blir fler, arbetslösheten minskar och priserna är stabila. Den svenska ekonomiska utvecklingen har inte sedan slutet av 1960-talet varit så god och balanserad. Det är ett resultat av en framgångsrik ekonomisk strategi som regeringen alltsedan 1994 har arbetat med. Det är ett resultat som har stadfästs i denna kammare via överenskommelser som regeringen gjorde under förra mandatperioden med bl.a. Centerpartiet och under denna mandatperiod med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Den goda utvecklingen måste komma alla människor och landsändar till del. Delaktigheten ska öka på arbetsmarknaden och i samhället. Demokratin, tryggheten och rättvisan ska ytterligare stärkas och tillväxtens förutsättningar utvecklas. Att föra Sverige till full sysselsättning är regeringens främsta uppgift. Delmålet om en öppen arbetslöshet om 4 % ligger inom räckhåll. Den öppna arbetslösheten beräknas i år bli i genomsnitt 4,6 %, och under hösten beräknas den ligga mycket nära 4 %. Under de två senaste åren har sysselsättningen ökat med 150 000 personer. Den fortsätter att öka under detta år och även nästa år. Därför är regeringens och riksdagens mål om att nå 80 % sysselsatta år 2004 fullt möjligt att genomföra. I dag är sysselsättningsgraden i växande och beräknas nästa år bli runt Huvudbudskapen i den vårproposition som nu föreläggs riksdagen är att vi på denna solida ekonomiska grund nu kan både se till att hålla ordning på ekonomin, de budgetpolitiska mål vi har ställt upp och få utrymme för ett antal välfärdsreformer som vi länge eftersträvat. Men för att vi under en längre period ska få möjlighet till en välfärdsutveckling som alla önskar är det oerhört viktigt att grunden för denna vårproposition ligger i att vi har en stadig tillväxt åren framöver. Därför är grunden för vårpropositionen en fortsatt satsning på jobben. Jobben går som en röd tråd genom hela vårpropositionen. Det görs ett stort antal insatser att pressa tillbaka arbetslösheten och öka sysselsättningen. Det handlar om tre olika linjer som vi följer. Det handlar om att på kort sikt göra ett antal insatser för att pressa tillbaka arbetslösheten. Det handlar om olika strukturinsatser för att öka sysselsättningen och nå de långsiktiga sysselsättningsmålen. Det handlar om att de grupper på arbetsmarknaden som har det svårt och i för stor utsträckning står utanför arbetsmarknaden, som långtidsarbetslösa, som invandrare, som arbetshandikappade, lyfts fram och att det görs särskilt riktade insatser för de grupperna. Det förslås ett förstärkt anställningsstöd. Det infördes ett sådant redan i höstas, och det har varit mycket framgångsrikt. Över 7 000 långtidsarbetslösa har sedan i höstas fått jobb på den vanliga arbetsmarknaden. Nu går vi vidare och låter dem som har varit arbetslösa en ännu längre period - mer än fyra år - få ett ytterligare förbättrat anställningsstöd, för att just stimulera arbetsgivare att erbjuda dessa personer jobb på vanliga arbetsmarknaden. Vi riktar oss också framför allt till dem som är äldre - äldre än 57 år. Vi ger också dem ökade möjligheter att ta del av arbetsmarknaden. Vi inför en aktivitetsgaranti som ska bryta den s.k. rundgången på arbetsmarknaden. Det är en aktivitetsgaranti som alla de som har varit arbetslösa under lång tid ska få del av. Den genomförs för närvarande redan på försök i ett antal delar av vårt land, men alla ska få del av den efter sommaren. Vi höjer kraven på aktivitet i arbetslöshetsförsäkringen. Vi siktar på en reformering av arbetslöshetsförsäkringen för att just markera försäkringens roll som en omställningsförsäkring. Vi hoppas att arbetsgivare i större utsträckning ska kunna erbjuda deltidsarbetslösa önskad arbetstid. Det finns en stor grupp kvinnor, framför allt, som jobbar deltid och som inget hellre vill än att gå upp i arbetstid. Där tycker vi att alla arbetsgivare - privata som offentliga - har ett oerhört stort ansvar för att kunna erbjuda dessa kvinnor mer arbetstid. Vi ger Arbetsmarknadsverket särskilda resurser och möjligheter att öka antalet jobb för arbetshandikappade. Vi gör en ökad satsning på lönebidrag och annat. Det handlar om en kvarts miljard kronor i ytterligare satsningar på arbetshandikappade och flera tusen nya arbetstillfällen för dessa personer. Personer som i dag har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden har ofta invandrarbakgrund. Därför gör vi ett antal insatser riktade just mot dessa personer. Det handlar om en kompletterande utbildning för arbetslösa invandrare med utländsk utbildning inom hälso och sjukvårdsområdet. Det handlar också om att komplettera utbildningen för personer med utländsk högskoleutbildning inom läraryrken och inom teknik och naturvetenskap, där det finns en stor efterfrågan på arbetskraft. Det handlar om att försöka översätta och värdera den yrkeskompetens och den utbildningskompetens som många av våra invandrare har, men som inte har kommit till sin rätt på arbetsmarknaden i dag. Det handlar om att förstärka svenskundervisningen och introduktionen av nyanlända personer i vårt land. Vi hoppas att samverkan mellan kommuner och olika organisationer också ska öka invandrarnas möjligheter att få jobb. Vi ska självfallet också förstärka rådgivningsinsatserna för de invandrare som vill starta eller som driver småföretag. Alla dessa insatser tillsammans ska kunna göra att vi når de mål vi har ställt upp när det gäller sysselsättningen och jobben för framtiden. Framtiden är också ett tema som finns i hela denna vårproposition. När vi nu har skapat en solid ekonomisk grund via de senaste årens budgetsaneringsarbete, som jag nu betraktar som ett avslutat kapitel i svensk ekonomisk historia, kan vi på denna ekonomiska grund också ta ut de framtidssatsningar som vi länge har velat göra. Det handlar om barnen som en del av vår framtid. Det handlar om utbildning och forskning. Det handlar om IT. Det handlar om infrastrukturen, och det handlar om miljön och ekologin. Barnen och barnfamiljerna i Sverige får via detta förslag möjligheter till en framtid i vårt land som förhoppningsvis också ska innebära att solidariteten mellan generationerna kan stärkas. De som har varit med och byggt upp vårt samhälle - de äldre, de som verkligen kan ta åt sig äran för det samhällsbygge vi har - har starka band också till barnen, och det är viktigt att hålla ihop generationsperspektivet våra barn-våra äldre. Våra äldre är viktiga för deras förnämliga insatser i vårt samhällsbygge. Våra barn är viktiga därför att det är de som ska ta över och svara för framtiden. Vi ska självfallet se till att de också får goda förutsättningar i det arv som vi lämnar efter oss. Sverige ska vara ett land där alla barn och alla ungdomar får en bra uppväxt. Ingen ska tvingas avstå från att bilda familj och skaffa barn på grund av ekonomisk osäkerhet. Regeringen föreslår därför en hel rad familjepolitiska reformer som stegvis ska kunna införas. Vi föreslår att maxtaxa i barnomsorgen införs från den 1 januari 2002. Högsta avgiften ska vara 1 150 kr i månaden för första barnet, 767 kr för det andra och 383 kr för det tredje barnet. För ytterligare barn betalas ingen avgift. Så införs det också tak i form av procentsatser. Vi förlänger föräldraförsäkringen fr.o.m. 2002. Vi höjer barnbidraget även nästa år. Vi höjer studiebidraget även nästa år på samma sätt som i år. Vi ger rätt för arbetssökande att ha sina barn i förskola från den 1 juli 2001. Vi ger rätt till barnomsorg för barn till föräldrar som är föräldralediga med yngre syskon från den 1 januari 2002. Vi inför en allmän förskola för 4-åringar och 5-åringar från den 1 januari 2003. Vi avsätter en halv miljard kronor till särskilda insatser för att höja kvaliteten i barnomsorgen. Vi reformerar studiestödssystemet. Det handlar om en satsning på 6 miljarder kronor när studiestödssystemet i dess nya skepnad är i full sving. Utbildningspolitiken är också en viktig del av våra framtidssatsningar. Vi förlänger Kunskapslyftet och den kvalificerade yrkesutbildningen. Vi prioriterar en förbättrad måluppfyllelse i ungdomsskolan. Vi ger Högskoleverket i uppdrag att analysera hur utbildningsutbudet bättre kan samverka mot arbetsmarknadens behov i framtiden. Vi inför ett tillfälligt investeringsbidrag för att bygga studentbostäder. Vi bygger ut grundutbildningen vid universitet och högskolor med ytterligare 10 000 platser. Vi satsar ytterligare en halv miljard kronor på förbättrad forskning vid våra universitet och högskolor. Regeringen har nyligen i en särskild IT proposition också presenterat sin strategi för hur vi ska använda den nya tekniken för att möta en bättre framtid. Regeringen lägger i denna vårproposition också fram förslag om ett antal satsningar för att förstärka vår infrastruktur med en bättre satsning inte minst mot våra glesbygder vad gäller vägar och vägunderhåll, men också så att man ska kunna lyfta fram angelägna järnvägsprojekt, som vi kan tidigarelägga via de insatser som görs i vårpropositionen. Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller den ekologiska hållbarheten. Dagens levnadsmönster får inte bli ett hot mot morgondagens livsbetingelser. Därför presenterar vi nu en rad insatser och tänker återkomma i höst med en strategi för en grön skatteväxling som jag kommer att presentera i denna vårproposition. Vi gör också en rad förbättringar på olika områden och ökar anslagen exempelvis för markinköp, biotopskydd, marksanering, kalkning, miljöforskning och miljöövervakning. Vi bygger vidare med de lokala investeringsprogrammen, och vi presenterar nu gröna nyckeltal i vårbudgeten. Jag vill gärna återkomma till vikten av att hålla ihop landet - både regionalpolitiskt och vad gäller generationerna. När jag är ute och träffar pensionärer - äldre människor i vårt land - är det ofta tre saker som jag möts av. Det första är en kraftig önskan om att vi ska se till att de sämst ställda pensionärerna får bättre ekonomiska villkor. Regeringen uppfyller de önskemålen genom att förbättra bostadsstödet kraftigt. Det handlar om en satsning på en bra bit över 1 miljard kronor för nästkommande år och åren framöver. Men det handlar också om att det pensionstillskott som riksdagen beslutade om på våren 1999 nu förlängs till att gälla även nästa år. Den kanske vanligaste fråga som jag möter när jag träffar våra äldre gäller oron för sjukvården i framtiden. Därför finns det också stora satsningar på sjukvården. En annan viktig åtgärd är satsningar på polisen och rättstryggheten, som också är viktigt för våra äldre. Man kan sammanfatta de många insatser som görs i denna vårproposition och säga att vi nu på en solid ekonomisk grund har kunnat skapa utrymme för välfärdsreformer. Då ska det vara en långsiktig tillväxt i kombination med rättviseinsatser i vår välfärd som ska vara vägledande. Jag tror att inledningen på 2000 talet kan vara en god garanti för att vi också flera år framöver ska kunna ha denna goda ekonomiska utveckling och kunna bygga ut Sverige till ett rättvist välfärdssamhälle.

Fru talman! När konjunkturen är som bäst har en regering två tydliga uppgifter. Den ena är att hålla de offentliga utgifterna under kontroll. Den andra är att utnyttja tillfället till att genomföra de reformer som behövs för framtiden. Men ni väljer att göra tvärtom. Trots att vi har en ekonomisk tillväxt som ger oss de bästa möjligheterna att göra Sverige starkt inför framtiden väljer ni att göra det sämsta. Ni bryter upp från 1990-talets reformagenda, och ni vänder tillbaka till 1970 och 1980-talens löftespolitik. Ni låter de offentliga utgifterna växa samtidigt som ni sätter stopp för reformerna. Sverige har i dag en bra ekonomisk tillväxt. Den beror på en stark internationell konjunktur, och den bygger på en reformpolitik som genomfördes under 1990-talet. Vi kan tvista om vem som gjorde vad och när det gjordes, om det var som värst 1993 eller om det vände uppåt 1993. I vilket fall som helst blev resultatet av den politik som fördes under 1990-talet en bra grund för företagande och ekonomisk tillväxt. Det blev sanerade statsfinanser, kontroll över budgetprocessen, avreglering och marknadsreformer, valfrihets och mångfaldsreformer som gav medborgarna möjlighet att välja och EU-medlemskapet som gav stabilitet och öppnare marknader. Det är detta som vi ser resultatet av i dag. Det är detta som politiken i dag borde bygga vidare på. Men nu bryter regeringen upp från den reformpolitik som har gjort dagens ekonomiska tillväxt möjlig. Man gör det tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som konsekvent bekämpade och fortfarande bekämpar 1990-talsreformerna. Utgifterna höjs. Det är ständigt nya löften om nya offentliga miljarder av skattebetalarnas pengar. Nya utgifter pressas in under taken, och över 10 miljarder i ytterligare nya utgifter döljs i budgettricksande vid sidan om den budget som taken ska täcka. Nu bränner pengarna i fickorna, och nu är de offentliga finansernas sårbarhet på väg tillbaka till de nivåer som de hade i början av 1990-talet. Det är ett misslyckande för den ekonomiska politiken. Ni ökar hellre utgifterna än sänker skatterna. Därför finns det inga förslag om sänkta skatter som ger trygghet åt vanliga hushåll. Det finns däremot väldigt många förslag om ökade utgifter. Därmed blir också människor mer beroende av stat och kommun samtidigt som de själva får mindre makt över den egna vardagen. Ni föreslår inga skattesänkningar som ger ökat företagande och nya jobb, inga skattesänkningar som gör Sverige starkare i en global ekonomi. Ni gör inget för att sänka de skatter som driver företagande, forskning och företagsägande att flytta utomlands. I en tid då Sveriges välstånd inte längre avgörs av enskilda företags konkurrenskraft utan av Sveriges konkurrenskraft om företagande och kunskap är detta ansvarslöst. Det urholkar framtidens välfärd och framtidens möjligheter. Med vårpropositionen, fru talman, har utgiftspolitiken ersatt den reformpolitik som gav oss den goda tillväxten. Utan reformer riskerar Sverige att bli ett alltmer tudelat land där en del är med om en snabb, växande och spännande utveckling medan andra står vid sidan av. Det är de partitaktiska eftergifterna, internt, till Vänsterpartiet och Miljöpartiet som nu blockerar alla de nödvändiga reformer som så många runtomkring i samhället talar om och är medvetna om. Det är ett svek mot alla dem som behöver reformerna för att vårt samhälle ska kunna bli öppnare och bättre för dem. Mikael Wiehe har nyligen gett ut en gammal amerikansk sång i svensk version med en underbar text. Jag är inte säker på att han tycker att jag är den mest lämpliga att framföra den här, men jag gör det ändå. Texten är så här: Det här är ditt land, det här är mitt land, från Ales stenar till norra Lappland, från Bohus klippor till Gotlands raukar. Landet, det tillhör dig och mig. Det är vårt land, inte Socialdemokraternas, inte Vänsterpartiets och inte Moderaternas. Det är allas vårt land. Politikens uppgift borde vara att genom reformer öppna hela vårt samhälle för alla, för den omvandling som den nya ekonomin, Internet och globaliseringen innebär. Annars delas vårt land alltmer mellan Kista och Rinkeby, mellan dem som är drabbade av den gamla tidens arbetslöshet och dem som har trätt in på den nya tidens arbetsmarknad, mellan dem som arbetar inom det offentliga inom skola och sjukvård och dem som får verka inom den öppenhet som det nya kunskapsföretagandet innebär. Det är fyra stora reformuppgifter som ni nästintill totalt försummar i denna vårproposition. Det handlar om hur man ska göra Sverige starkt inför framtiden, vilket ni försummar men som nu borde göras. Den första uppgiften handlar om att Sverige ska kunna möta globaliseringen. Det är faktiskt ofattbart att det i vårpropositionen inte finns ett ord om hur Sverige ska möta den nya ekonomin för att ta vara på dess möjligheter. Ni nämner inte ens ordet strukturreformer annat än på ett enda ställe. Där skriver ni: Strukturreformer är nödvändiga för en god ekonomisk utveckling. Men det handlar om utvecklingen i Japan. Det finns ingen analys över vilka problem och utmaningar som den nya ekonomin skapar. Än mindre finns det någon politik för att möta det faktum att det i dag är svensk politik som driver fram en utflyttning av företagande som urholkar framtidens välfärd. Fru talman! Vi lever i en tid då de geografiska avstånden betyder allt mindre och tiden och omedelbarheten betyder alltmer. Överallt på hela vår jord finns länder och ekonomier som på en och samma gång kan vara våra konkurrenter, kompanjoner och kunder. De kan nå våra marknader, och vi kan nå deras. Produktion, investeringar och handel kan precis som människor och kunskap röra sig fritt över gränserna med en omedelbar verkan. Det är en frihet för människor, men det är också en utmaning för varje nation som vill vara ett välfärdssamhälle. Då blir det avgörande för vår välfärd inte längre de enskilda företagens konkurrenskraft utan Sveriges konkurrenskraft om företagande och kunskap. Åt detta gör ni ingenting i denna vårproposition. Den andra stora uppgiften handlar om att möta en växande brist på arbetskraft mitt i en arbetslöshet som är långt större än den som finansministern här beskrev. Det är nödvändigt att vi gör detta om vi ska kunna möta den eftersläpning i ekonomin som både konjunkturinstitut och långtidsutredning har talat om och som över huvud taget inte berörs av finansministern och regeringen. Det är nödvändigt att vi kan göra detta och på bred front kan få fram flera nya jobb till många fler om vi ska undvika den tudelning som även finansministern varnar för. Men för att kunna göra det här måste vi anpassa den svenska arbetslagstiftningen till en modern tids arbetsmarknad. Vi lever i dag med den gamla tidens arbetslöshet men med den nya tidens arbetsmarknad. Förr kunde fack och arbetsgivare anse att den enskilde var en utbytbar del i ett kollektiv. I dag betyder var och en något i kraft av sin kunskap, sin kompetens och sitt engagemang. Det är en fantastisk förändring. Vi ser det allra tydligast inom IT-branschen, som egentligen är allra längst bort från den socialdemokratiska politikens vardag. Där är man delägare. Där är man medarbetare, och där växer Sverige som allra bäst. Tänk om man kunde lära sig av det som är grunden för framgångarna i IT-branschen! Jag tror nämligen inte, allvarligt talat, att någon i denna kammare riktigt genuint tror att framgången inom IT-branschen beror på Bosse Ringholms politik. Tänk om vi kunde lära oss av den miljö och de förutsättningar som skapas där! Då skulle vi kunna frigöra resurser i hela vårt samhälle och inte bara där. Det skulle ske inom sjukvården, skolan och företagen i hela vårt samhälle om vi anpassar oss till de krav som den nya tidens arbetsmarknad ställer. Men ni har fullständigt gett upp när det gäller de krav och de behov av reformer av arbetsmarknaden som ni själva tidigare har talat om. Det står ingenting om detta i vårpropositionen. Ni rustar inte Sverige för att möta framtidens arbetsmarknad. Den tredje uppgiften borde vara att möta alla de möjligheter som skulle kunna öppnas för företagande inom hela den svenska ekonomin. Avregleringen av telemarknaden gav Sverige en bättre telefonservice och lägre kostnader, konkurrens och mångfald och en dynamik inom IT-företagandet. Tänk om vi kunde göra samma sak inom sjukvården och inom skolan, så att alla de som jobbar där fick samma möjligheter, samma öppenhet och samma frihet - samma möjlighet för patienterna och för eleverna att välja de bästa verksamheterna. Men ni går in i kunskapssamhället genom att förbjuda kunskapsföretagande inom några av de viktigaste sektorerna i kunskapssamhället. Det är, Bosse Ringholm, att gå baklänges in i kunskapssamhället. Det är att stänga mängder av människor ute från de möjligheter som den nya ekonomin skulle kunna innebära. Den fjärde utmaningen borde handla om att göra det möjligt för människor att i sin kraft av individer forma och ha kontroll över den egna vardagen. Därför borde vi inleda en reformpolitik för att ge de enskilda människorna makten över den egna välfärden. I den nya ekonomin är det människorna, den enskilde individen, som står i centrum. Men ni väljer den omvända politiken, tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Ni sänker inte skatterna. I stället för reformer ökar ni statens och kommunernas utgifter på skattebetalarnas bekostnad. När det gäller familjepolitiken är det de stora kommunernas makt ni slår vakt om, inte de små barnens omsorg. I ett modernt samhälle måste både män och kvinnor kunna förena arbete med familj, men ni vill bestämma att det är kommunens barnomsorg som ska användas, utan att man ska kunna välja något annat om man ska ha nytta av sina skattepengar. Det är den gamla tidens politik. Ni glömmer att ett bra samhälle handlar om att ge möjligheter för människor att uppfylla sina bästa stunders längtan, i den egna vardagen tillsammans med barnen och i förhoppningarna om yrkesliv och alla andra möjligheter som finns. Det gäller i vårt arbete och i våra familjer. Det gäller i synen på oss själva och på andra. I ett modernt samhälle formas den ekonomiska politiken och politiken över huvud taget, för att det är människor och individer som väljer, inte den offentliga makten. Fru talman! Ser vi våra medmänniskor som individer, att respekteras som medborgare, vill vi också öka friheten för var och en. Ser man däremot människor som undersåtar till den politiska makten, och låter man inte den enskilde styra över barnomsorg, sjukvård och skola, bygger man upp stora offentliga apparater och gör människor små. Då förstelnar man samhället, då skapar man kategorier, då öppnar man för en ny tudelning av samhället och då stryper man dynamiken som finns i enskilda människors förmåga att forma nytt och tänka nytt. Nu har ni brutit upp från den politik som lagt grunden för den goda ekonomiska tillväxt vi ser i dag. Ni försummar de möjligheter som finns i dag. Precis som 90-talets reformer gav styrka och möjligheter i dag, är det dagens reformer som skulle kunna ge styrka och möjligheter åt framtiden. Men ni gör inte detta. Ni väljer att blockeras av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Ni väljer att blockeras av interna stridigheter. I en tid av bästa möjligheter väljer ni det sämsta alternativet: att bryta upp från det som har gett Sverige nya möjligheter. Därmed är alternativen inför valet 2002 tydligare definierade än vad de varit tidigare under denna mandatperiod. Därmed, fru talman, tror jag nog att de politiska alternativen är så tydliga som behövs för väljarna. Vi kommer att redovisa vårt alternativ i den moderata motionen, och där kommer vi att välja friheten för enskilda människor.

Fru talman! Sverige går bra. Jag tänker på Anders Andersson som brukar sitta i TV. Vore Sverige ett börsbolag skulle nog rådet bli entydigt: Köp. Men nu är inte Sverige något börsbolag. Och en av Vänsterns uppgifter är att se till att vårt land inte blir det heller. Fru talman! Det är inte utan att man kan hysa en viss medkänsla med t.ex. Hökmark här och de krafter i denna riksdag som står i opposition och som helst vill ge en bild av ett land i problem. Dessa "Iorister" säger att visserligen kanske vi inte har så stora problem just nu, men i morgon, då får vi problem. Fru talman! Det är inte roligt att vara "Iorist". Varför går det så här bra? Är det Perssons förtjänst? Nej, det är inte det korrekta svaret - vare sig det gäller honom själv eller honom som symbolbild för den förda politiken. Svaret är mer komplicerat. Och det blir inte mycket sannare om vi lägger till Bildt eller ens Schyman som svar. Men lite sannare skulle det nog bli, för allt som gjordes på borgarnas tid var inte fel, Hökmark - det fanns saker som var bra då också. Men utan Schyman och Vänstern skulle inte Persson och Socialdemokraterna ha majoritet i den här kammaren. Ska vi få ett sannare svar på frågan varför det går bra får vi nog lägga till andra efternamn, och då tänker jag på Svensson och Ericsson. Men det är inte Alf, även om han anmäler sig. Det är inte ens Per Ola, även om Göran Persson ibland tror det. Nej, namnet Svensson kan stå som symbol för, just som Hökmark säger, alla dessa individer, de enskilda människorna, alla de löntagare och företagare som verkar här i landet; de som fått bära bördorna av nedskärningar och sparprogram, de som utför allt det arbete som skapar den välfärd vi tillsammans kan fördela mellan oss. Namnet Svensson kan också stå som symbol för alla de familjer, löntagare och pensionärer som med sina inköp ser till att det finns en hemmamarknad för företagen att verka i. Och namnet Ericsson kan stå som symbol för Sveriges exportföretag; företag som genom forskning och produktutveckling blivit världsledande på sina områden, företag som skapar värden och arbete och som genererar skatteinkomster som vi bygger vår välfärd med. Fru talman! Med denna infallsvinkel skulle man kunna tro att jag hyllar den filosofiska skola som likt Leibnitz hävdade att vi lever i den bästa av tänkbara världar. Men det gör inte jag. För mig finns det andra tyska filosofer. Och för dem som har öppna ögon är det lätt att se att det finns en annan verklighet, lätt att se motsättningarna i dagens tillväxt. Det är en verklighet där de som har länge har kunnat satsa sina slantar i ett börsspel som vi kan kalla Bli miljonär. Och i det spelet har det krävts betydligt mindre kunskaper än i TV-varianten. Men alla de som inte har - och den gruppen växer; lågavlönade, socialbidragstagare, arbetslösa, fattigpensionärer - har fått hålla till godo med TV-varianten. Hökmark! Det här är grupper som inte blir särskilt hjälpta av sänkt kapitalskatt, slopad förmögenhetsskatt, karensdagar eller lagar som begränsar fackligt inflytande. Tvärtom är det åtgärder som skulle minska deras individuella makt och möjligheter, och samhällets ekonomiska möjligheter att stödja dem, dessa individer. Vi i Vänstern väljer en annan väg. Vi tar tillsammans med två andra partier ett gemensamt ansvar för att finansiera många nysatsningar och reformer. Och vi skjuter till pengar för att klara tidigare åtaganden. Det är sant, Hökmark. Visst gör vi det! Vad skulle vi annars göra? Skulle vi skära ned i en högkonjunktur? Tror ni att väljarna skulle acceptera det? Tror någon i denna kammare det? Hur skulle det ha sett ut om vi i Vänstern varit ensamma om att bestämma? Ja, mycket hade sett annorlunda ut, men de takbegränsade utgifterna eller taken hade inte varit särskilt mycket högre. Däremot hade amorteringarna varit väsentligt större, just för att vi tar ansvar för framtiden. Så stark är Sveriges ekonomi att det hade gått att satsa ännu lite mer på den gemensamma välfärden, amortera mycket mer, och ändå få pengar över till väsentliga skattesänkningar. Vi är i denna goda situation. Men nu lever vi, som sagt var, inte i den bästa av världar, utan vi får som alla andra göra våra kompromisser. Och vi har en ovanligt vettig kompromiss framför oss på bordet. Hökmark säger att vi bara spenderar och gör ingenting. Det är bara elände, död och bedrövelse i "Ioristens" beskrivning av vår budget. Dessutom läser han upp sånger. Det tycker jag är trevligt att man gör i kammaren. Jag tror att han läste: Det här är ditt land, det här är mitt land. Det är ju den gamla amerikanska folksången som vi har översatt, skriven av Woody Vet ni varför han skrev den sången? Jo, det var som protest mot alla de privata markägare som satte upp skyltar i markerna och sade: Här får inte du gå, för det är mitt. De hade ingen allemansrätt. Då sade Woody Guthrie: Det här är mitt land, det här är ditt land. Vi har rätt att gå i redwood-skogarna och överallt. Man frestas att säga till Hökmark: Stjäl inte våra sånger! Men jag är en givmild natur, låna dem gärna. Men förstå innehållet! Det är mycket klokt om man ska återge det. Förra gången tog Hökmark upp en annan sång. Då sade han att den här budgeten är ungefär som Magnus Uggla sjöng: Den 25 smäller det i baren. Det sade Hökmark i tidningarna också, att det är en budget som går ut på att vara kung i baren. Men, Hökmark, det är inte så. Det här är en ansvarsfull budget, där vi satsar slantarna på barnen och barnfamiljerna i stället för i baren. Vi föreslår reformer för 2 miljarder år 2001, 7 miljarder år 2002 och över 18 miljarder år 2003. Men vi ser samtidigt till att det finns en reserv på 20 miljarder för år 2003, en reserv för oförutsedda utgifter eller nya reformer. Till det kommer det faktiska reformutrymme på över 3 miljarder som skapas på inkomstsidan genom omföringar av avgifter och skattesänkningar. Samtidigt som vi gör det redovisar vi ett offentligt sparande på ca 44 miljarder per år - 44 000 miljoner kronor per år. Vi sparar så att den offentliga nettoskulden är borta år 2002. Statsskulden sjunker från 77 % av BNP till ungefär 50 % av BNP 2002. Och ränteutgifterna sjunker från 113 miljarder 1998 till 66 miljarder 2002. Det är en enastående stärkning av de offentliga finanserna. Fru talman! Kronan lär nog stärkas, men det finns somliga andra valutor som nog får räkna med att skvalpa runt ett bra tag till. Det är inte vi som skvalpar på valutamarknaden. Det här är en budget som inte bygger på glädjekalkyler, tvärtom. I prognoserna för åren 2000 och 2001 liksom i kalkylerna för 2002 och 2003 räknar vi med lägre tillväxt än de flesta andra bedömare. Allt för att inte bli berusade av framgång, Hökmark. När vi har gjort allt det, har vi fortfarande ett överskott på 27 miljarder år 2001, 36 miljarder år 2002 och 59 miljarder år 2003. Det vi nu egentligen diskuterar, fru talman, är hur vi ska använda alla dessa pengar. Då säger högern och Hökmark: Sänk skatten så mycket som möjligt, så fort som möjligt! Vi i vänstern säger att det vore fel. Visst kan vi behöva minska en del skatter, Hökmark och kristdemokraterna. Ni har ju inte fel i allt. Det vore nästan en prestation att klara av det. Vi kan behöva minska fastighetsskatten och några andra skatter, men inte med de här summorna. Det vore ansvarslöst. Det vore fel mitt i en högkonjunktur. Det kan ge en rejäl blå baksmälla. Nej, låt oss i stället öka amorteringarna, minska på räntekostnaderna och samla i ladorna. Då kan vi möta 2003 med ett överskott på nästan 60 miljarder, kanske ännu mer om vi får bättre tillväxt. Vi kan underlätta en arbetstidsreform år 2003 med 30 miljarder och ändå ha kvar nästan 30 miljarder som reformreserv. Hökmark, det är ingen barbudget för den 25, möjligtvis en barnbudget, men det tycker jag är bra. Det är en budget med ansvar för framtiden. Fru talman! Jag ska lyfta fram tre andra saker som är bra. Det finns naturligtvis många andra. Finansministern har redovisat mycket av det. Jag ska stanna för tre riktigt bra saker. I höstas talade jag om pensionärerna. Då fanns det t.o.m. samarbetspartner som sade att jag inte skulle driva den frågan, i vart fall inte offentligt. Men den här våren fattar vi beslut om 1 130 miljoner kronor mer till pensionärerna. För det ska jag ge en eloge till regeringen, som från början var inställd på att göra satsningar. Sedan diskuterade vi nivåerna och kom fram till den här nivån. Inte ända fram dit vi ville, men ett bra stycke på väg. Sverige går bra, men alla är ju inte med på framgångståget. I den här budgeten satsar vi rejält på äldre långtidsarbetslösa. Vi satsar på höjda bidrag till arbetslösa utan a-kassa, ökar möjligheterna till anställningar med lönebidrag. Vi anslår nya pengar till regionalpolitiken och försvarsomställningen, pengar för att fylla en del av de hål som uppstår genom IT satsningen. Även om jag måste säga att lite mer bredbands-Helly Hansen till glesbygden också måste ses som en form av regionalpolitik. Och vi gör riktade insatser så att fler av våra nya svenskar ska komma in på arbetsmarknaden. Fru talman! Vi fick inte gehör för att satsa Teliapengar direkt på IT, utan mer indirekt. Men en del Teliapengar, ungefär 4 miljarder, kommer att föras över från staten till kommunerna genom att staten efterskänker deras momsskuld. Enligt moderaternas kommunalpolitiska talesman lär den här överföringen motsvara en utebliven kommunalskattehöjning på ungefär 60 öre. Det var väl bra att vi höll nere det kommunala skattetrycket, Hökmark. Men jag ska återigen erkänna, fru talman, att vi inte lever i den perfekta världen. Vi har mycket kvar att göra. Låt mig ange tre saker som vi ska klara. För det första ska vi nå målet om 80 % i arbete år 2004. Det målet blir lättare att nå med en arbetstidsreform. Men det är inte lösningen. För att nå det målet krävs en uthållig tillväxt ungefär i takt med vad Sverige uppnått de senaste åren. Vi måste undanröja flaskhalsar med en aktiv arbetsmarknadspolitik, fortsätta att satsa på utbildning och forskning. Vi ska hålla nere prisökningar på mat, byggvaror och kläder. Det blir ju billigare med konkurrens. Vi ska skapa bättre villkor både för etablerade och växande småföretag. Skatterna ska vi fördela om och vi ska sänka dem så långt välfärdens behov tillåter. Vi står inte i vägen för vettiga skatter, Hökmark, vare sig för företag eller hushåll. Alltså, Hökmark, sade vi som första vänsterparti ja till att slopa förmögenhetsskatt på arbetande kapital. Det minns väl Hökmark? Vi var med om att driva fram rimliga momsregler för företagen när s gick för långt. Vi i Vänstern säger att arbetsgivarinträdet är en för stor börda för många mindre företag. Vi bejakar tillväxt i de mindre företagen och i de större. Vi vill slopa sambeskattning av förmögenhet, för vi är inte bara socialister utan vi är också feminister. Men vi är socialister och vi lovar inte sänkt skatt på allt för alla i morgon. Det gör man bara i den blå baren. Vi säger i stället ärligt att miljön kräver sina skattehöjningar. Därför driver vi på för skatteväxling och miljöstyrande avgifter. Men vi är socialister och därför tar vi hänsyn till fördelning och regionalpolitik, och vi vill inte exportera vare sig jobb eller miljöproblem till våra grannar, Polen eller Finland. Det är liksom poänglöst för den globala miljön. För det andra ska vi inte bara få 80 % i jobb utan också ge 80 % till fler, till fler arbetslösa och sjuka. Våra generella system håller ju på att urholkas. Alltfler löntagare får i dag mindre än 80 % i ersättning. Men betalar man hög skatt ska välfärden också gälla alla. Därför ska de här taken upp. Där, Bosse Ringholm och ni andra, kommer vi inte att ge vika. Vi kommer inte att nöja oss med några beräkningstekniska justeringar. Taken måste upp för att bevara den generella välfärden. För det tredje ska tryggheten stärkas för dem som behöver det allra mest. Fler måste komma in i akassa. Det behövs ett förbehållsbelopp för de äldre. Vi står inte i vägen för dem som vill skapa tillväxt. Men vi står i vägen för alla dem som genom experiment, genom privata marknadslösningar, hotar att slå sönder sjukvården. Vi vill inte att den moderata experimentverkstaden Västra Götaland ska få fler efterföljare i sjukvården. I stället ska vi stärka vården. Det gör vi nu i majoriteten, glädjande nog förstärkt med Centern. Fru talman! Det måste åter gå att få en arbetsskada klassad som arbetsskada. I dag blir alltfler kvinnor över 50 långtidssjukskrivna, i praktiken för arbetsskador. Låt i stället arbetsskadeförsäkringen betala rehabiliteringen. Då kommer överskottet i den försäkringen att minska kostnaderna i sjukförsäkringen. Det här är en rättvisefråga, det är en klassfråga, det är en kvinnofråga. På samma vis kommer en arbetstidsreform på sikt att minska kostnaderna i sjukförsäkringen, genom minskad utslagning. Då kan fler orka jobba fram till pensionen. Det är bra både för arbetslaget och den egna pensionen. Det här är också en rättvisefråga. Det är en välfärdsfråga. Det är en klassfråga och det är en kvinnofråga. Fru talman! Allt detta kan vi göra, allt detta ska vi göra. Det kräver vilja och prioriteringar. Jag kan ange För det första: Sätt jobben främst! Modernisera, investera, forska och utbilda så att vi blir marknadsledande i den nya ekonomi som växer fram. För det andra: Låt miljön sätta sin gräns! Tillväxten måste vara miljömässigt uthållig. Den aktiva miljöpolitiken är inget hinder för tillväxten, den är en förutsättning. För det tredje: Bygg ut välfärden, vår gemensamma trygghet! För det fjärde: Bygg grunden stark och betala av på statsskulden! För det femte: Sänk skatterna! Det kan vi göra, Hökmark, med fler i arbete. När fler delar på betalningen solidariskt kan var och en betala mindre. Det här är vår prioritering. Vi kan nog göra lite av allt detta samtidigt men vår prioritering kommer att vara den här. Vill någon ha en annan ordning eller tyngdpunkt? Ja, det tror jag. Men redovisa då er ordning och låt väljarna bestämma, som Hökmark var inne på! Fru talman! Allt det här kan vi göra och allt det här ska vi göra. Men framför allt ska vi ge framtidstro. Vi ska visa att vänsterns idéer inte är bäst bara när det gäller att dela utan också när det gäller att skapa. En företagsam vänster, efter den produktiva rättvisans princip, är vad vi har börjat med. Den här propositionen är ett steg på vänsterns väg tillsammans

Fru talman! När man lyssnar på Lars Bäckström, och det är alltid lika roligt, får man klart för sig att det är Vänsterpartiet - för övrigt också när man läser Gudrun Schymans debattartikel i dag - som står för allt det goda och att det är de stygga Socialdemokraterna som bromsar och håller igen. Vänsterns insats är att försöka lyfta utgifterna, lyfta utgiftstaken. Lars Bäckström uppehöll sig en del i Nalle Puhs värld. Det är inte utan att man kommer att tänka på historien om Nalle Puh på väg till ett födelsedagskalas. Då kom han på att vad födelsedagsbarnet naturligtvis vill ha är en burk honung. Men på vägen dit blir han hungrig och börjar äta upp honungen. När han är framme överlämnar han stolt en tom burk. Risken, fru talman, är att med Vänsterns politik höjer vi utgifterna i högkonjunktur så att det krävs nya nedskärningar när nästa konjunkturnedgång kommer. Det är inte svårt att hålla med finansministern om att svensk ekonomi för närvarande går väldigt bra. Men det är ju inte en regerings uppgift att bara, med armarna i kors, sitta och konstatera detta. Nu om någonsin borde det vara tillfälle att auktorisera individen, att ge tillbaka mer respekt och ansvar åt den enskilde medborgaren. Men i vårpropositionen går förslagen i rakt motsatt riktning. Har inte regeringen märkt att vi lever i ett modernt samhälle där IT-revolutionen sätter helt nya redskap i våra händer, där kunskap och marknader flyttar in i våra hem och där vi med en knapptryckning kan beställa böcker från andra sidan jordklotet och beställa medicin via nätet - ett helt nytt samhälle? Men i Sverige ska nu förmynderiet ytterligare bre ut sig.

Denna förmynderiinriktade kommandopolitik saknar i grunden respekt för individers och familjers fria val. Sedan tar regeringen heller inte itu med Sveriges långsiktiga välfärdsproblem, de problem som hotar bakom den högkonjunktur som vi i dag ser. Man väljer den kortaste och lättaste vägen i stället för att röja väg för en bättre framtid. I stället för att förbättra företagarklimatet väljer man att öppna dörren för lagstadgad arbetstidsförkorning och en höjning med 30 miljarder av världens redan högsta miljöskatter. Att tala om strutspolitik vore närmast en förolämpning för strutsarna. De flesta av oss minns faktiskt valrörelsen 1998. Det var tre löftesord som hamrades ut som eviga mantran över de svenska bygderna: vården, skolan och omsorgen som skulle blomstra bara Socialdemokraterna fick sitta kvar i Rosenbad. Har det blivit så? Sjukförsäkringskostnaderna, Bosse Ringholm, har ökat med 50 % på två år. Varför ska gamla människor behöva vänta så länge på en trygg och bra omsorg om finanserna nu är så starka som finansministern säger här? Hur kan rättssamhället få förfalla så intill ruinens brant i ett land med så goda ekonomiska förutsättningar? Hur uppfattar vanligt folk den växande otryggheten på gator och torg, de ständiga bil och cykelstölderna, bilinbrotten och lägenhetsinbrotten, som avskrivs redan på polisstationen? Det finns 8 500 icke avgjorda mål enbart i Regeringsrätten. Hur kan regeringen så lättvindigt vifta undan Skolverkets larmrapport om tillståndet i den svenska skolan? Varför lider ca 20 % av de svenska barnen av depression? Var finns omtanken om människorna mitt i den här glödheta tillväxten? Rättsväsendet, vården, skolan och omsorgen fortsätter att vara utpräglade krisbranscher mitt i den här tillväxten. Jag tror inte att det räcker att satsa mera resurser för att få ett tryggt samhälle som kan ge bra och trygga offentliga tjänster. Det krävs också en etisk grund. Det krävs mer djupgående reformer som kan få människors kreativitet och skaparglädje att släppa loss också inom vården, omsorgen och skolan. Men också här går regeringen åt fel håll och förbjuder och motarbetar privata initiativ. Fru talman! Jag är helt övertygad om att den konjunktur som vi nu ser förr eller senare kommer att vända nedåt. Sverige har, fint uttryckt, världens kanske allra mest konjunkturkänsliga offentliga finanser. Det här är ett s.k. strukturellt problem som borde rättas till nu när ekonomin går bra. Hur starka är egentligen de offentliga finanserna? Många låter sig imponeras av regeringens skryt om ett stort överskott i det offentliga sparandet på över 2 % av bruttonationalprodukten. Men faktum är, fru talman, att det här överskottet nästan uteslutande hamnar i pensionssystemet där bl.a. svenska folkets premiepensionspengar är en väsentlig del. Statsbudgeten har under åren framöver ett strukturellt underskott vartenda år, vilket innebär att statsskulden kommer att fortsätta att öka i nominella termer redan år 2003 när de här tillfälliga utförsäljningsinkomsterna är uttömda. Jag tycker att det i allra högsta grad är anmärkningsvärt att vi trots en så här bra konjunktur befinner oss i en situation där statsbudgeten är helt beroende av omfattande engångsinkomster för att över huvud taget gå ihop. Om utgångsläget är som det för närvarande är, ett strukturellt underskott i högkonjunktur, vad händer då i nästa lågkonjunktur? Regeringen och dess maktrusiga stödpartier väljer att helt blunda för detta. De har fullt upp med att försöka manipulera och höja utgiftstaken ytterligare. Den säkerhetsmarginal mot en konjunkturnedgång som regeringen sade att man skulle skapa genom överskottsmålet för den offentliga sektorn är egentligen ingenting annat än en redovisningsbluff. Statsskulden minskas enbart genom de utförsäljningsinkomster som beräknas för de närmaste åren. Därefter budgeterar regeringen faktiskt, med en ökande statsskuld, lagom till vad som kan vara inledningen på nästa lågkonjunktur. Sysselsättningen ökar nu och det är glädjande. Men det går inte att slå sig till ro med det här. Trots en hotande överhettning är det färre som har ett arbete i dag jämfört med för tio år sedan. Massarbetslösheten har ändrat karaktär. I stället för arbetslöshet är det nu utslagning. Det här visas tydligt i en intressant utredning från Svensk Handel som försöker se hur denna minskade sysselsättning rimmar med bristen på arbetskraft. Fler studerar. Fler är sjuka och en hel del har helt enkelt gett upp. Ganska säkert är det också många som jobbar svart. Det saknas ungefär 450 000 jobb för att lika många som år 1990 skulle ha ett arbete; detta samtidigt som sju av tio företag visar på svårigheter att hitta arbetskraft. Ska vi få folk i jobb igen krävs en fungerande servicesektor. Men regeringen och dess stödpartier hindras fortfarande av sina ideologiska skygglappar att öppna upp för en ny, vit och laglig tjänstesektor som riktar sig till hushållen och som skulle kunna generera tiotusentals nya jobb, bl.a. till dem som nu är långtidsarbetslösa. Fru talman! I stället för ett klokt förvaltarskap, i stället för reformer som gör Sverige mer berett att möta nya utmaningar föreslår regeringen nya utgifter, höjda och manipulerade utgiftstak som gör statsfinanserna än mer sårbara i nästa konjunkturnedgång. Höjda utgifter i högkonjunktur bäddar för ännu större behov av nedskärningar i lågkonjunktur. Det var 80 talets hejdlösa utgiftsexplosion i den högkonjunkturen som gav 90-talets stora nedskärningar. Det står nu helt klart, tycker jag, att vänsterregeringen inte klarar av att hantera globaliseringens utmaningar. Jag tror att Sverige med rätta politikförutsättningar kunde bli en vinnare i globaliseringen. Men att satsa för framtiden genom att göra någonting åt de flyende skattebaserna prioriteras inte av utgiftsalliansens ledarskap. En annan fråga är: Hur blir det, Bosse Ringholm, med den inbyggda fastighetsskattebomb som finns i budgeten? Ni ska alltså rycka av landets villaägare och hyresgäster ytterligare åtta friska miljarder. De finns med i budgeten, det finns vaga skrivningar som inte lugnar någon. Det vore bra om finansministern i dag kunde ge ett besked om detta. Hur tror finansministern att en sådan här osäkerhet påverkar möjligheterna att få i gång byggnationen? Bostadsbristen hotar nu att bromsa hela huvudstadsregionens tillväxtmotor. Detta är ett mycket allvarligt problem som regeringen inte gör någonting åt. Samtidigt som detta sker i Stockholm rivs nu bostäder för glatta livet ute i glesbygden. När, Bosse Ringholm, ska hela landet kunna börja leva igen? De nya utgifter som föreslås i vårpropositionen har dessutom ofta en förmyndaraktig, ensidig inriktning, där individer och familjer ska dirigeras efter den styrande politiska grupperingens rödgröna pipa. Maxtaxan är en dyr reform som ensidigt gynnar dem som väljer kommunal barnomsorg, medan övriga får betala. Landets barnfamiljer lär av allt att döma få vänta till efter valet 2002 för att få den valfrihet och för att få den myndigförklaring som vi kristdemokrater alltid har kämpat för och fortsätter att kämpa för. Fru talman! Sverige behöver en ny regering som vill och orkar gripa sig an vårt lands verkliga och långsiktiga problem, en regering som vill ge ansvar och valfrihet åt sina medborgare.